Herr talman! Det här var ganska mycket på en gång. Jag är förvånad över att Ulla Tillander inte kan se hur tydligt vi markerar familjedaghemmens betydelse. Familjedaghemmen är en del av ett system som sammantaget skall ge alla barn tillgång till förskola. I det systemet behöver vi olika former av verksamhet om vi skall nå fram till alla barn. Det har vi lärt oss under årens lopp, och detta kommer allra tydligast till uttryck i den proposition som vi just har behandlat i riksdagen. I denna mening är naturligtvis alla olika delar av förskoleverksamheten lika viktiga. De behövs för att man skall kunna realisera detta mål. Egentligen tror jag att en av de grundläggande skillnaderna mellan mitt sätt att se på familjedaghemmen och övriga delar av förskoleverksamheten och Ulla Tillanders sätt att se på dem är att jag anser att det finns mer att tillföra barnen än den rena tillsynen. Den del som innebär social, kulturell och annan typ av stimulans för barnen kan ges både i daghemmen, i den öppna förskolan och i deltidsgrupperna, och den kan i hög grad bestå av verksamhet som bygger på pedagogiska erfarenheter som vi nu har skaffat oss om förskolebarnen. Det är inget fel på familjedaghemmen, men för att erbjuda ett fullvärdigt alternativ behöver de kompletteras med de båda övriga former som jag har nämnt. Märkvärdigare än så är det inte. Detta innebär inget negativt när det gäller familjedaghemmen. Den öppna förskolan är den form som kanske växer snabbast inom barnomsorgen just nu, och det är en mycket uppskattad form för att ge barn — i första hand småbarn, från ett och ett halvt till fyra år — tillgång till både social stimulans och pedagogik. Det gäller alltså barn hos hemarbetande föräldrar eller i familjedaghem. Jag tycker nog att vår politik skapar en betydligt mer konstruktiv mångfald än den politik som centern förordar när man yrkar avslag på hela propositionen. Propositionen innebär ju ändå ett samlat grepp för att ge alla barn tillgång till förskoleverksamhet. För att ytterligare belysa att det inte finns några hakar eller förbehåll eller hinder —- som Ulla Tillander talar om — från regeringens sida, vill jag framhålla att vi spädde på de statsbidrag som går till familjedaghemmen, vilket vi inte gjorde när det gällde alla övriga former.
Herr talman! Statsrådet understryker nu att regeringen är positiv till familjedaghem, och det skall vi vara tacksamma för. Statsrådet säger också att familjedaghemmen skall vara en av bitarna i barnomsorgen och att alla delar är lika viktiga. Många kommuner där socialdemokraterna har styrt och ställt behöver faktiskt höra det — att alla delar är lika viktiga. Det skulle betyda att man där ganska radikalt ändrade sin attityd till familjedaghem. Egentligen är det ju inte fråga om huruvida regeringen är positiv till familjedaghem, utan frågan gäller om regeringen är lika positiv till den ena som till den andra barnomsorgsformen — och det utläser jag faktiskt av det här sista svaret att statsrådet är. Men så har det inte varit tidigare, det visar de debatter som vi har haft här i kammaren, och det framgick inte heller av statsrådets första inlägg i den här debatten. Det är den negativa attityden som har spritt sig ut till kommuner, och jag förmodar att den attityden också har legat bakom det avtal som dagmammorna demonstrerade emot så sent som för någon månad sedan. Det är först om dessa barnomsorgsformer betraktas som lika fullvärdiga som de kan behandlas som likvärdiga alternativ, och det är först då som föräldrars rätt att välja mellan likvärdiga alternativ kan hävdas. Det är också då som den klåfingriga benägenheten att styra och ställa och bestämma kan hävas. Det är först då, slutligen, som man kan nå målet att ha ett samlat grepp om familjepolitiken. Och det gör vi i centern genom förslaget om vårdnadsersättning som ett alternativ till barnomsorg i daghem och familjedaghem. Innan man får en vårdnadsersättning har man inget samlat grepp på familjepolitiken.
Herr talman! Att styra och ställa ovanför huvudena på föräldrarna är det inte tal om. I propositionen, som vi nyligen har behandlat i riksdagen, slås det ju fast att den slutgiltiga fördelningen mellan de olika förskoleverksamheterna och formerna härvidlag, som skall bli resultatet under den — som vi hoppas — aktiva utbyggnadsperioden fram till 1991, skall baseras på den efterfrågan som finns. Men efterfrågan ser ut på ett annat sätt än man skulle kunnat förmoda om man bara lyssnade till Ulla Tillander. När den stora efterfrågeundersökningen gjordes 1982/83 visade det sig att det stora flertalet föräldrar efterfrågade daghem. Det är då naturligt att se till att utvecklingen kommer till stånd där. Det bästa sättet att skapa valfrihet för föräldrarna inom barnomsorgen är att bygga bort de barnomsorgsköer som finns i dag. I de köerna finns det önskemål om både daghem och familjedaghem — och jag förmodar att det också finns krav på platser i öppen förskola.

Herr talman! Statsrådet Lindqvist säger att den slutliga fördelningen skall baseras på efterfrågan. Men när man går ut och frågar finns vårdnadsersättningen aldrig med som alternativ, åtminstone inte när man frågar på socialdemokratiskt håll. Och man skall vara medveten om att det har gjorts undersökningar där det har visat sig att en kraftig majoritet av föräldrarna vill ha vårdnadsersättning. Jag beklagar att familjedaghemmen så länge har fått en så styvmoderlig behandling. Det är en verksamhet som kvalitetsmässigt skulle kunna utvecklas betydligt mer, om man är beredd att betrakta dagbarnvårdarna som de yrkesutövare de är — det har man hittills försummat — och ge stöd till en vidareutveckling av deras verksamhet.

Herr talman! Vi har steg för steg i denna debatt kunnat konstatera att avståndet mellan oss inte är så stort som vi kanske förmodade från början. Vi är överens om att familjedaghemmen är en viktig del av barnomsorgen. Jag tror också att vi är överens om att den efterfrågan som finns bland föräldrarna skall styra utbyggnaden av barnomsorgen. Däremot är jag inte beredd att ta upp hela frågan om en vårdnadsersättning som ytterligare ett alternativ. I den frågan ber jag att få hänvisa till den debatt som fördes i anslutning till barnomsorgspropositionens antagande häromdagen, där den socialdemokratiska linjen är att en utbyggnad av föräldraförsäkringen är ett i förhållande till vårdnadsersättningen från alla synpunkter överlägset alternativ. Vid efterfrågeundersökningen 1982/83 var visserligen inte vårdnadsersättningen med som alternativ, men valet stod mellan olika tänkbara former för barnomsorgen, både daghem och familjedaghem. Resultatet redovisades av SCB.

Herr talman! Nic Grönvall har frågat mig om jag är beredd att medverka till att arbetsgivaravgift inte uttas generellt på kostnadsersättning. Vidare har han frågat mig om jag är beredd att medverka till att reglerna i socialavgiftslagen utformas klarare och att riksförsäkringsverkets ställning i rättsbildningen på detta område avskaffas. Den 24 oktober 1985 svarade jag på Nic Grönvalls fråga i samma ärende att arbetsgivaravgift inte tas ut på kostnadsersättning. Det svaret står fast. När det gäller det exempel som tas upp i interpellationen, om styrelseuppdrag som ersätts med både arvode och reseersättning, vill jag säga följande. Kostnadsersättning kan endast ges för resor i tjänsten. Resor till och från arbetet är en privat angelägenhet och om arbetsgivaren ersätter detta är det en löneförmån och inte en kostnadsersättning. Eftersom det är en löneförmån tas det också ut arbetsgivaravgifter och beloppet blir pensionsgrundande. Frågan gäller alltså inte om arbetsgivaravgiften tas ut på kostnadsersättning eller inte utan om resor till ett styrelsesammanträde är resor i tjänsten eller till och från arbetet. Kammarrätten har i domar i sådana ärenden funnit att resor till ett styrelsesammanträde är att betrakta som resor till och från arbetet. En sådan dom har överklagats till regeringsrätten och erhållit prövningstillstånd men målet har ej avgjorts ännu. På frågan om riksförsäkringsverkets ställning i rättsbildningen vill jag påpeka att dessa regler har ändrats fr.o.m. år 1985. Numera behövs inget medgivande för rätt till kostnadsavdrag under förutsättning att kostnaderna uppgår till minst 10 Zo av arbetstagarens ersättning. Dessutom är det skattemyndigheten som fr.o.m. år 1985 har hand om uppbörden av arbetsgivaravgifter.

Herr talman! Jag tackar för svaret på min fråga. Jag kanske är skyldig talmannen och kammarens många representanter en förklaring till att jag driver en till synes liten fråga så energiskt. Skälet är naturligtvis att denna fråga för många organisationer är av stor betydelse, eftersom osäkerheten är mycket stor om innebörden i de regler som vi har. Beklagligtvis måste jag säga att osäkerheten blivit större sedan jag fått del av interpellationssvaret. När jag jämför socialministerns svar på en fråga den 24 oktober med det svar jag nu fått tycker jag att det inte finns överensstämmelse på ett par punkter. Jag vill gärna peka på dessa. Socialministerns slutsats den 24 oktober var ”att arbetsgivaravgifter inte tas ut på kostnadsersättning annat än i den mycket ringa mån som kan föranledas av den nämnda tioprocentsgränsen”. Nu säger socialministern: ”Resor till och från arbetet är en privat angelägenhet och om arbetsgivaren ersätter detta är det en löneförmån och inte en kostnadsersättning.” Det förefaller alltså som om det finns en motsägelse i dessa två påståenden, och jag skulle önska få den klarlagd. Det är väl så att bestämmelserna i 2 kap. 4 § socialavgiftslagen alltjämt gäller. I den mån det i lönen ingår en ersättning för en kostnad är ju arbetsgivaren fortfarande berättigad till avdrag. Jag vill gärna lägga fast att socialministerns påstående att jag inte följt med ordentligt är alldeles riktigt. Jag hade naturligtvis inte observerat att riksförsäkringsverket uteslutits ur denna lagparagraf och inte heller att uppbörden är arrangerad på ett annat sätt. Men det tycks mig inte vara av någon större betydelse för frågans bedömning. I 6 § den nya lagen om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivaren sägs nämligen uttryckligen att de bestämmelser som skall gälla för att lägga fast underlaget är fortfarande de som står i 2 kap. 4 § 6 punkt socialavgiftslagen. Det måste betyda att vi behöver ett klarläggande om vad det är som är lön och, när man får göra avdrag från arbetsgivarens sida för sådan del av utbetalning till arbetstagaren som utgör ersättning för kostnader. Då vill jag säga följande. Det förefaller mig vara alldeles uppenbart att — det vore intressant att höra även på den här punkten vad socialministern har för uppfattning — socialavgiftslagen utgår från en alldeles egen bestämning, nämligen att man i fråga om dessa avgifter skall utgå från det typiska anställningsförhållandet. Man talar i 3 § om typiska anställningsförhållanden. I socialavgiftslagen berör man egentligen över huvud taget inte uppdragssituationen. Men det är ju uppdragssituationen som föranleder problemen. Genom det svar som vi har fått i dag förefaller det alltså som om vi nu har fått två problem — även ett som rör anställningssituationen — nämligen om socialministern med sitt svar menar att säga att det inte finns någon rätt till avdrag hos arbetsgivaren för sådan del av lönen till en arbetstagare som motsvarar en kostnadsersättning som arbetsgivaren givit honom. I så fall uttalar sig socialministern, som jag uppfattar det, i strid med bestämmelserna i socialavgiftslagen. Den fråga som jag egentligen har väckt, nämligen frågan om socialavgifter för kostnadsersättningar i fråga om uppdrag, är en stor fråga som vi behöver få ett klargörande av. Alla dessa organisationer som för närvarande betalar flygbiljetter för sina styrelseledamöters resor till sammanträdena måste nu få veta om det är fel, som de hittills har gjort, att betrakta detta som en egen utgift och om det verkligen skall vara på det sättet att man skall betala arbetsgivaravgifter på räkningen från SAS eller SJ.
Fru talman! Den fråga som Nic Grönvall ställde till mig tidigare, i oktober, var mycket kortfattad. Svaret på den frågan utformades med ledning av hur frågan hade ställts. Nu har Nic Grönvall återkommit med en interpellation och närmare preciserat vad det var den frågan gällde. Jag kan bara upprepa vad som bl.a. sagts i interpellationssvaret, att det i lagen slås fast att arbetsgivaravgift skall tas ut på lön i form av pengar eller naturaförmåner. Vad som sedan ingår i begreppet kan inte, med den utveckling som finns när det gäller olika naturaförmåner, fastställas i lag. Här måste praxis få utvecklas av de tillämpande myndigheterna och, om så behövs, av domstolarna. När det gäller resor till och från arbetet finns inga oklarheter, utan ersättning för sådana resor betraktas som lön. Därmed tas också arbetsgivaravgifter ut och beloppet blir pensionsgrundande. Om i det enskilda fallet en resa är att betrakta som resa i tjänsten eller som resa till och från arbetet ser jag däremot ingen möjlighet att fastställa i lag, utan det måste få avgöras av de tillämpande myndigheterna och i sista hand av domstol.
Fru talman! Jag skall gärna uttrycka stor förståelse för att frågeställningen första gången var så kort att vi inte kunde få en egentligen vägledande diskussion i frågan. Det är därför bra att vi på nytt får diskutera den. I propositionen anger föredragande statsrådet i specialmotiveringen till den här paragrafen avsikten att utarbeta former för schablonmässig redovisning på denna komplicerade punkt. Jag har i dag informerat mig hos en del olika myndigheter om hur man tolkar den här frågan och fått det beskedet att reglerna inte föreligger ännu. Nu undrar jag om socialministern har något besked att ge. Pågår ett sådant arbete, och kommer det i så fall att kunna vara vägledande? När det gäller den andra frågan, som socialministern använder som ett hjälpmedel att klara den här diskussionen, säger hon att detta skall överlåtas åt praxis i framtiden. Jag har i min interpellationsskrivning i varje fall antytt att jag uppfattar riksförsäkringsverket såsom en fiskal myndighet som använder sin ställning för att flytta fram positionerna. Nu tycker jag faktiskt att positionerna har blivit så långt framflyttade att det förefaller vara uppenbart orimligt att det utgår arbetsgivaravgift på exempelvis resor för styrelseledamöter i föreningar, bolag eller andra organisationer. Jag har ju givit exempel på hur absurt det blir. Den som bor i samma ort där styrelsen vid ett visst tillfälle sammanträder får ingen pensionspoäng, medan däremot den som har en lång flygresa dit får pensionspoäng på sin resersättning — om det vore på det viset. Det var just detta jag önskade att socialministern skulle säga, nämligen att denna absurda ordning inte kan vara rimlig och att man på något vis måste komma till rätta med saken. Skall vi nu sitta och vänta på att praxis löser problemet, tror jag vi får vänta mycket länge. Det är svårt för organisationerna att behöva vänta den långa tiden. Till sist vill jag säga — eftersom jag tydligen har tid till det — att jag inte har kunnat finna de rättsfall som socialministern refererar till, trots ett flitigt sökande i registren. Det vore kanske bra om vi kunde få en vägledning beträffande vad de handlar om, eftersom dessa rättsfall — om de handlar om vad jag tror att de handlar om, nämligen den inkomstskattemässiga bedömningen av frågan — förmodligen inte ger någon vägledning.

Fru talman! Ulla Orring har frågat mig om jag för patienternas skull ämnar fullfölja det preliminära avtalet från år 1974 som innebär en driftstart av den färdigbyggda rättspsykiatriska enheten i Umeå eller om jag anser det försvarbart att de norrlänningar som skall genomgå en rättspsykiatrisk undersökning skall skickas söderut och att deras väntetider i häktena förlängs samt att de dessutom blir undersökta långt ifrån sina hemtrakter med onödigt psykiskt lidande för individen. Karin Israelsson har frågat mig när det avtal med landstinget som jag nyss nämnde kommer att godkännas av regeringen. Jag besvarar interpellationerna i ett sammanhang. Två stora principfrågor av betydelse för rättspsykiatrins framtid bereds för närvarande. Den ena är frågan om ett ändrat huvudmannaskap för rättspsykiatrin. Regeringen gav den 21 februari i år statens förhandlingsnämnd i uppdrag att förhandla om ett överförande av den rättspsykiatriska undersökningsverksamheten till landstingskommunerna. Den andra principfrågan är hur den psykiatriska tvångsvården och behandlingen av psykiskt störda lagöverträdare skall utformas i framtiden. De förslag på detta område som socialberedningen har lämnat i sitt betänkande . Psykiatrin, tvånget och rättssäkerheten samt remissinstansernas synpunkter på förslagen bereds för närvarande inom regeringskansliet. Beredningsarbetet sker med inriktning på en lagrådsremiss under våren 1986 och en proposition i ämnet under hösten samma år. Jag är inte beredd att i dag ta ställning till ett nytt avtal för Umeåklinikens del om ett överförande av driftansvaret från staten till sjukvårdshuvudmannen innan de båda principfrågor jag här har redogjort för är avgjorda.

Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret. Tyvärr innehåller det inte något besked om de frågor som jag har ställt. Situationen för den rättspsykiatriska vården är katastrofal för hela Norrland, och statsrådets svar ger inget hopp om någon förbättring. För min del anser jag att det visar en brist på solidaritet gentemot denna lilla grupp av människor, som kanske bäst behöver den och som står vid sidan av samhället. Tio år har gått sedan det preliminära avtalet träffades mellan staten och landstinget om en rättspsykiatrisk enhet i Umeå. Landstinget fullföljde för sin del åtagandet och byggde en rättspsykiatrisk klinik som stod färdig 1978 och som kostat skattebetalarna i länet stora pengar. Den har stått tom ända tills de senaste åren, då lokalerna använts tillfälligt som patienthotellplatser — uttryckligen som ett lån för att inte äventyra igångsättningen av den rättspsykiatriska vården. Förhandlingar beträffande driftsstart har av och till förts mellan staten och landstinget, men varje gång själva kärnfrågan kommit upp, har starten skjutits på framtiden — en förhalning som är oförsvarbar med tanke på rättspsykiatrins avveckling för övrigt i Norrland. Men i början av januari detta år gavs ett visst hopp om en start, efter överläggningar med staten och socialdepartementet. Driftsstart beräknades ske i september detta år, en projektgrupp tillsattes av landstinget, och personalplanering med tillsättning av tjänster sattes i gång. Med andra ord: Ett preliminärt avtalsförslag låg färdigt för undertecknande. Jag väntade att socialministern i dag skulle ge klartecken till att man kunde lämna följande besked: Nu startar vi verksamheten, som vi i Umeå så länge stått beredda att sätta i gång. Men i stället fru talman, kommer nya undanglidande förklaringar. Det är milt sagt beklämmande. Jag anser att fakta här förtigs. Säg att frågan bereds inom finansdepartementet! Att hänvisa till de två principfrågorna som en ursäkt för avsaknaden av besked är inte relevant. De förhandlingar som nu förs om ett överförande av rättspsykiatrins undersökningsverksamhet till landstingskommunerna beräknas, enligt vad jag erfarit, vara slutförda först 1988. Att den andra principfrågan om tvångsvården inte är löst och att en proposition skall läggas fram hösten 1986 kan inte innebära att staten kan undandra sig sitt ansvar. Oberoende av den nya lagen föreligger behov av sluten psykiatrisk vård och av utredningar därom. Människorna i norr som hamnar i denna situation finns kvar. De behöver vård, och det måste göras utredningar. Det är beklämmande och fullkomligt barockt att enheten ännu efter tio år inte har kunnat öppnas. Det handlar om fem utredningsplatser och fem vårdplatser. Jag känner en stark oro för att det kunnande och den insikt som finns hos det fåtal som nu ägnar sig åt denna profession kommer att försvinna. Därmed utarmas rättspsykiatrin i norr, och framför allt patienterna lämnas i sticket. Det är tragiska personförhållanden som döljer sig bakom många av rättspsykiatrins patientgrupper. Därför kan det inte vara försvarbart att det för den rättspsykiatriska vården kommer att finnas endast en halv läkartjänst för hela Norrlands utredningsbehov. Detta blir emellertid följden av statsrådets besked i dag. Fortsättningsvis kommer patienterna att skickas söderöver, bl.a. till Lund, vilket inträffade i somras i ett uppmärksammat fall. Mannen fick vistas i Lund i två och en halv månad. Det handlar här om människor som i en mycket svår livssituation sänds iväg till en annan landsända utan reella möjligheter till stöd av och kontakt med sina anhöriga. Detta överensstämmer knappast med rättspraxis och den uttalade viljan att häktade skall vistas så nära sina anhöriga som möjligt när rättsundersökning pågår. Sammanfattningsvis: Frågan om den rättspsykiatriska kliniken i Umeå är både en rättssäkerhetsoch en regionalpolitisk fråga. Vi begär en utredningsverksamhet och en vårdenhet för människorna i norr. Den nuvarande situationen är ohållbar. Väntetiderna i häktena kommer att förlängas, och undersökningarna kommer att ske i en annan del av Sverige och av personer som, trots sin kompetens, har en mycket begränsad kännedom om förhållandena i norr. Anser statsrådet — det är min andra fråga — att det för svenska medborgare skall tillämpas olika system avseende den rättspsykiatriska vården beroende på vilken landsända av Sverige man bor i?
Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret på Karin Israelssons interpellation. 1974 tecknade Västerbottens läns landsting ett avtal med staten om att landstinget skulle bygga lokaler för statens rättspsykiatriska klinik i Umeå. Lokalerna var färdiga 1978. Av olika anledningar har inte de planerade vårdavdelningarna tagits i bruk. De var avsedda för de patienter som dömts till vård på sluten anstalt.
1974 tecknade Västerbottens läns landsting ett avtal med staten om att landstinget skulle bygga lokaler för statens rättspsykiatriska klinik i Umeå. Dessa lokaler stod färdiga 1978. Av olika anledningar har inte de planerade vårdavdelningarna tagits i bruk. De var ämnade för de patienter som dömts till vård på sluten anstalt. Utredningen för rättspsykiatrisk bedömning sker vid kliniken.
Utredningen för rättspsykiatrisk bedömning sker vid kliniken. 1984 fördes förhandlingar som gav till resultat en preliminär överenskommelse som var avsedd att träda i kraft under 1985. Enligt förslaget skall en vårdavdelning med elva platser för utredning om och vård av patienter tas i bruk i landstingets regi. Det nya avtalet, som alltså var klart i början av 1985, har ännu inte godkänts av regeringen.
1984 fördes förhandlingar som gav till resultat en preliminär överenskommelse som var avsedd att träda i kraft under 1985. Enligt detta förslag skall en vårdavdelning med elva platser för utredning och vård av patienter tas i bruk i landstingets regi.
Detta medför att ett antal utredningar inte kan utföras i Umeå utan får ske kanske ända nere i Lund. Det strider mot den närhetsprincip som skall råda inom psykiatrin. Domstolarna har därigenom också fått lov att visa stor återhållsamhet när det gäller att begära rättspsykiatrisk utredning. Av hälsooch sjukvårdslagen framgår det klart att målet för hälsooch sjukvården är en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. I samma lag fastslås dessutom att hälsooch sjukvård skall vara lättillgänglig för alla människor. När det gäller rättspsykiatrin uppfylls inte dessa mål.
Det nya avtalet, som alltså var klart i början av 1985, har ännu ej godkänts av regeringen.
Konsekvenserna har blivit att de häktade norrlänningar som skall genomgå rättspsykiatrisk undersökning sedan maj månad 1985 sänds till södra Sverige. Detta händer alltså samtidigt som det står en klinik i Umeå och väntar på att tas i bruk, en väntan som har pågått sedan 1978. Det är en mycket angelägen fråga som Karin Israelsson har tagit upp i sin interpellation.
Detta medför att ett antal utredningar ej kan utföras i Umeå utan får ske exempelvis ända nere i Lund. Detta strider mot den närhetsprincip som skall råda inom psykiatrin.
Det avtal som träffades 1974 mellan staten och Västerbottens läns landsting förverkligades till hälften då landstinget uppfyllde sin del av avtalet och uppförde en byggnad för ändamålet. Så har åren gått, och avtalet har reviderats denna höst. Det enda som fattas är regeringens formella godkännande. Statsrådet talar i svaret om hur vården och behandlingen skall se ut i framtiden.
Dessutom har detta förhållande lett till att domstolarna fått lov att visa stor återhållsamhet när det gäller begäran om rättspsykiatrisk utredning. När kommer detta avtal att godkännas av regeringen?
Men det är också nödvändigt att lösa frågan för dem som nu behöver hjälp. Då kan man inte skjuta på avtalet så som regeringen gör.

Fru talman! Jag vill meddela att jag inte inom den föreskrivna tiden kommer att besvara Per Stenmarcks interpellation om rättegångskostnaderna i skatteprocesser. Skälet är att Per Stenmarck inte kan ta emot svaret vid den ursprungligen avsedda tidpunkten. Jag har kommit överens med Per Stenmarck om att interpellationen skall besvaras tisdagen den 4 februari 1986.
Fru talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig om jag är medveten om den oroande brottsutvecklingen i Malmö samt om malmöborna kan förvänta åtgärder från regeringen i syfte att göra Malmö tryggare. Det är givetvis inte godtagbart om ordningen och säkerheten på allmänna platser i Malmö, eller någon annanstans i Sverige, är sådan att människor av oro för sin säkerhet inte vågar besöka sådana platser. I de riktlinjer för prioritering av polisverksamheten som regeringen har beslutat för det löpande budgetåret har också framhållits vikten av insatser mot bl.a. våldsbrottsligheten och att resursinsatserna på detta område om möjligt bör öka. I första hand ankommer det emellertid på de lokala polismyndigheterna att själva besluta om hur mycket resurser som skall sättas in mot våldsbrotts lighet och andra angrepp mot enskilda medborgare. Jag har vid riksdagens frågestund den 7 november i år besvarat en fråga av Sten Andersson om polisverksamheten i Malmö. Jag sade då, och jag framhåller det än en gång, att Sten Andersson tecknar en oriktig bild av ordningssituationen i Malmö. Situationen i Malmö skiljer sig inte från förhållandena i övriga jämförbara orter i landet. Malmöpolisen har emellertid satsat extra resurser på att komma till rätta med den våldsbrottslighet som förekommer. Polisen räknar med att dessa satsningar skall ge goda resultat och är beredd att satsa ytterligare resurser om så skulle behövas. Jag anser alltså att Sten Anderssons beskrivning av Malmö som ett Sveriges Chicago till en början är kraftigt missvisande. Vidare är Sten Anderssons återkommande påståenden i fråga om ordningssituationen i Malmö allvarliga från en annan synpunkt. De väcker nämligen en helt oberättigad oro bland medborgarna, inte minst bland pensionärer. Pensionärer i Malmö löper inte alls den risk att bli utsatta för våldsbrott som Sten Andersson påstår.

Fru talman! Jag tackar för svaret. Låt mig först konstatera att statsrådet Wickbom tydligen har sökt och fått medlemskap i den förening av statsråd som inte har något som helst begrepp om vad som försiggår söder om den s.k. landsvägen. Han sysslar i detta svar med en verksamhet som är tveksam och kan vara mycket besvärlig, nämligen att hoppa över en avgrund i två steg. Det brukar misslyckas. Sedan tycker jag att statsrådet borde ha läst min interpellation. Jag har inte påstått att Malmö är Sveriges Chicago. Jag har sagt att många malmöbor upplever Malmö som Sveriges Chicago och att det borde vara oroande. Statsrådet påstår att det är jag som ger en oriktig bild av kriminaliteten i Malmö. Jag vågar påstå att så inte är fallet. Fru talman! Jag skall ta tillfället i akt och läsa upp några citat. I ett pressmeddelande, som gick ut den 30 augusti 1985, talas det om att polisens resurser är utomordentligt hårt ansträngda och att en känsla av uppgivenhet spritt sig bland chefer och personal. Det talas också om att man räknat ut att man i år skulle behöva en kompensation med 1 100 årsarbetskrafter för att polistillgången skulle motsvara den som fanns 1979. Det är mycket besvärligt att ta ut kontant ersättning för övertid, eftersom penninganslaget i dag är starkt begränsat. Man säger att en ytterligare försämring skulle leda till stora svårigheter att behålla en effektiv polisorganisation. Redan nu märks stora svårigheter, samtidigt som tillgången på polispersonal har minskat. ”Våldet på gator och allmänna platser har ökat, det gäller även antalet rån. Utryckningsberedskapen måste därför fortfarande prioriteras högt, men det går i det rådande personalläget — trots ambitioner om motsatsen — ut över fotpatrullering och kvarterspolisverksamhet.” Det talas också om att allmänhetens förväntningar på polisens möjligheter att klara upp brotten har minskat kraftigt. Dessa uttalanden har inte gjorts av Sten Andersson i Malmö utan av rikspolisstyrelsen. Ett annat citat från Sydsvenska Dagbladet den 10 november i år lyder: ”Jag har börjat tro att makthavarna — ja, jag menar de som sitter högst upp —- inte vill göra något åt brottsligheten och missbruket. Kanske är det så att brottsligheten håller den offentliga sektorn igång?. Kan det vara så? I så fall är det oerhört cyniskt. ——— Jag har fått uppleva fruktansvärd misär, många gånger. Man blir beklämd när man ser baksidan av det som, särskilt i valtider, kallas Välfärdssverige. Folk i allmänhet har ingen aning om hur det ser ut. De styrande kan inte ha en aning. Eller har de det? Men låter det pågå för att hålla igång den offentliga sektorn, samhället? Ja, jag har funderat mycket på den här saken. Det här är den enda förklaringen jag kan komma på till att de låter det fortsätta.” Detta är inte ett citat av någonting som Sten Andersson i Malmö har sagt utan av vad en polis med 30 års tjänst, varav 15 år som kriminalpolis, har sagt. För att sprida gracerna till de olika Malmötidningarna skall jag citera också ur tidningen Arbetet, där en krönikör, Harry Ekblom, som måste vara mycket känd i statsrådets krets, skriver bl.a. följande: ”Men det är en medborgerlig rättighet att kunna vistas ute i relativ trygghet. Den rätten är förmenad gamla, svaga och nästan alla kvinnor.” Vidare skriver han: ”Tro aldrig att det håller så värst länge att sopa problemet under mattan.” Jag vågar påstå, fru talman, att det inte är jag som gjort mig skyldig till överdrifter. Herr statsrådet säger att polisen i Malmö har nått goda resultat. Under tiden januari-september 1983 hade man 36 500 anmälda brott. I januariseptember 1985 hade man 43 500 anmälda brott. Om statsrådet menar att denna ökning är ett resultat av en lyckad polisverksamhet, vill jag, fru talman, säga att jag icke ett ögonblick delar statsrådets uppfattning. Vidare säger statsrådet att situationen i Malmö inte är värre än situationen på andra jämförbara orter. Men om min bostad brinner vad hjälper det då mig att det samtidigt brinner hos grannen också? Jag försöker inte skrämma upp pensionärerna. Det är i stället så, att det nu är dags att ändra tilldelningen av poliser, som i dag är alltför snål. Jag är dock fullt klar över att viljan att begå ett brott inte minskar ifall det finns fler poliser. Men det är definitivt så, att möjligheterna att begå ett brott minskar. Till sist, fru talman! Det är beklämmande att statsrådet, som det verkar, med så stor nonchalans behandlar frågorna kring brottsligheten i Malmö.

Fru talman! Om brottsutvecklingen är värre i Malmö än i andra delar av landet är svårt att veta. Men det är inte heller så viktigt. Däremot är det både oroande och viktigt att veta om situationen på andra jämförbara orter inte är bättre än den är i Malmö. Många människor har, utan att det statistiskt kan bevisas, en känsla av att det grova våldet har ökat. Möjligen har det grova våldet ökat mer i Malmö — som ju är en storstad, en hamnstad och en port mot kontinenten — än på andra orter. Således konfronteras där många olika livsstilar. Dagligen kan man läsa om utbrott av våld på gator och torg i vardagliga situationer. Det kusliga med detta våld är att det långt ifrån alltid är fråga om uppgörelser mellan inbördes rivaliserande gäng. I så fall skulle ju människor som står utanför dessa kunna känna sig trygga. Men så är det inte. Oftast drabbas helt oskyldiga människor på ett oberäkneligt sätt av eruptivt våld som drabbar blint. Vem som helst kan alltså drabbas. Jag skall anföra några exempel på våld som det under senare tid stått att läsa om i pressen och som konkret illustrerar hur det kan gå till. Följande exempel är hämtade ur Sydsvenska Dagbladets artikel serie om brottsutvecklingen i Malmö. Det första exemplet gäller en man i 25-årsåldern som vid 23-tiden en fredagskväll stannade på Davidshallsbron för att knyta skosnörena. Han överfölls av ett gäng pojkar. Först slog pojkarna honom så att han föll omkull. Sedan sparkade de honom i huvudet. Därefter försvann pojkarna från platsen. Så till det andra exemplet. En natt i somras passerade en man och en kvinna ett gäng ungdomar på Stortorget. Mannen låtsades inte höra gängets tillmälen utan passerade bara utan att göra en min. Han fick då en karatespark i ansiktet och måste föras till sjukhus. Det tredje exemplet gäller en man som kom gående på Ängelholmsgatan. Efter att ha rundat ett gathörn gick han rakt emot ett ungdomsgäng. Utan anledning blev han nedslagen. Det fjärde exemplet gäller en 17-årig pojke som överfölls en kväll vid 21-tiden och rånades på 1400 kr. Detta hände på Sorgenfriskolans gård. Först blev 17-åringen nedslagen till marken. Sedan blev han sparkad i magen av en jämnårig pojke i det anfallande gänget. Enligt Malmöpolisen finns det många exempel på att sparkar blir allt vanligare i samband med slagsmål och rån. Den slutsats man kan dra är att justitieministern har all anledning att fästa uppmärksamheten på utvecklingen av förhållandena i Malmö och på jämförbara orter. Om statsrådet blir uppmärksam på förhållandena, kanske även statsrådet delar den oro som många medborgare känner. Om justitieministern känner sig oroad, upplevs det faktiskt som lugnande. Om justitieministern däremot känner sig lugn och oberörd inför utvecklingen, kan det upplevas som oroande. Vad som är mycket eller litet när det gäller olika former av brottslighet är svårt att bedöma. Polisen i Malmö har undersökt förhållandena beträffande de 227 fall av grovt våld mot okänd person som har inträffat från årets början och fram till den 15 september. Polisen bedömer siffrorna som oroande. Att allmänheten också gör det finns det otaliga bevis på. Osäkerheten och otryggheten inför den blinda slumpen — som avgör om man skall drabbas av ett plötsligt uppbrusande grovt våld, som kanske innebär att utseendet vanställs som en följd av sparkar i ansiktet och som kanske gör människor handikappade inte bara fysiskt utan också, och kanske framför allt, psykiskt — får inte bagatelliseras. Polisen i Malmö har varnat för när det är störst risk att råka illa ut i de mest utsatta områderna i city. Den tidpunkten infaller mellan fredag och lördag, och då skall man akta sig för att vistas ute. Detta betyder inget annat än att en tid och en plats lämnas utanför ordningsmaktens kontroll, där det blir andra lagar som gäller. Det finns alltså all anledning för justitieministern att följa brottsutvecklingen i Malmö.

Fru talman! Som jag sade i mitt svar har polisen i Malmö satsat extra resurser för att komma till rätta med den våldsbrottslighet som förekommer i Malmö — jag förnekar den alltså inte. Det har i denna debatt talats mycket om gamla människor och pensionärer. Polisen i Malmö säger att det dess bättre är mycket sällan som äldre människor råkar ut för oprovocerat våld på allmän plats. I stället är det yngre alkoholpåverkade män som är inne i centrum under helgnätter som slåss med varandra. Det är i allt väsentligt den brottsligheten det handlar om. Detta stämmer också med mera allmänna erfarenheter. Brottsförebyggande rådet skriver följande i en rapport: Den övervägande delen av våldet mellan människor som inte känner varandra förut sker i nöjeslivet. Det är sällan som främlingar slåss under andra omständigheter. Det rör sig oftast om män som slår män. Parterna är ungdomar eller yngre vuxna. Vanligtvis utspelar sig händelserna på sen kvällseller nattetid i städernas cityområden, i och kring restauranger och andra nöjeslokaler. Jag kan nämna ett par siffror med anledning av de jämförelser som görs mellan Malmö och andra delar av landet. Antalet anmälda misshandelsbrott utomhus per 1 000 invånare är i Helsingfors 2,5 och i Göteborg och Malmö 1,5 resp. 1,6. Det är inte heller så att våldsbrottsligheten nämnvärt ökar i Malmö just nu. Fru talman! Det här var några sakliga tillrättalägganden. Jag vill emellertid inte på något sätt förringa våld och brutalitet. Det är ett allvarligt samhällsproblem, inte bara för Malmö, utan för hela landet. Detta problem kan dock inte annat än i begränsad utsträckning motverkas genom att man i dagsläget ökar antalet poliser. Jag villi detta sammanhang erinra om att antalet poliser i Sverige aldrig har varit så högt som nu. I november i år fanns det drygt 1 400 polismän fler än de 16 000 tjänster som enligt riksdagens beslut skall finnas. För Malmös del är detta överskott drygt 80. Jag kan därför omöjligt hålla med om synpunkterna att polisen i Malmö skulle ha för små resurser. Jag är i stället helt övertygad om att polisledningen i Malmö har gjort en riktig bedömning av ordningsläget, att man har de resurser som man rimligen kan begära och att de insatser som man gör ger resultat. Den här bedömningen är i stort sett giltig också för annan brottslighet och annan polisverksamhet i Malmö. Mot denna bakgrund anser jag inte att några särskilda åtgärder behöver vidtas från min sida i dagsläget.

Fru talman! Statsrådet talar på ett sådant sätt att man kan få uppfattningen att Malmöpolisen har situationen under kontroll. Vi kanske har olika uppgiftslämnare, för enligt mina uppgifter stämmer inte detta. Tvärtom finns det en stor desperation inom Malmöpolisen. Den ena veckan säger polisen till folk att de inte bör gå ut på gator och torg på kvällarna. Nästa vecka säger man till folk att de skall gå ut tillsammans, därför att risken att råka ut för rån då är mindre. För att skoja litet om dessa ganska allvarliga saker bör man ge pensionärerna denna rekommendation: Kl. 08.00 på morgonen träffas vi allihop och går ut med våra hundar. Kl. 10.00 träffas vi kollektivt och går och handlar i ICA eller Konsum. Den dag i månaden då vi hämtar vår pension går vi också i samlad trupp. Det är främst mellan unga män som våldsbrotten förekommer, påstår statsrådet. Jag hade velat hoppas att han hade rätt. Jag kan i och för sig inte lägga migi statsrådets arbetsschema, men om han får en ledig dag någon gång tycker jag att statsrådet skall åka ner till Malmö, gå ut och prata med pensionärerna på olika pensionärscentra och låt dem ge sin bild av hur de uppfattar sin verklighet. Jag tror inte att de kommer att påstå att det jag har sagt här i dag är överdrifter. Med siffror kan man bolla hur som helst. Jag bara konstaterar att Malmö haft en större brottsutveckling är riket i övrigt. Jag skall försöka bena upp siffrorna ytterligare. Jag nämnde i mitt tidigare anförande perioden januariseptember 1983 jämfört med perioden januari — september 1985. Av brott som faller under 8 kap. brottsbalken — stöld, rån och andra tillgreppsbrott — hade man 25 000 år 1983 och 31 000 år 1985. Går det att säga att denna situation är under kontroll? De siffror jag uppgav i mitt första anförande kom från rikspolisstyrelsen. Om man där har angett felaktiga siffror bör det bli en affär mellan rikspolisstyrelsen och statsrådet. Till sist, fru talman, talar man om att fler poliser inte hjälper. Men vad vi skall göra i stället svarar man aldrig på.
Fru talman! Jag vill bara till justitieministern säga, när han bollar med siffror, att det finns många gränsfall som aldrig kommer in i statistiken. Människor lär sig helt enkelt att dra sig undan. Den otryggheten upplever naturligtvis många fler människor än de som finns bakom statistiken och då kanske alldeles speciellt pensionärer. Därför godkänns inte resonemang som enbart pekar på kalla siffror vid beskrivandet av brottsligheten. Det döljer sig säkert många fler fall än som redovisas, och det är ännu många fler som känner sig hotade.
Fru talman! Jag skall av många skäl inte förlänga debatten, bl.a. därför att för var gång Sten Andersson i Malmö och Ulla Tillander yttrar sig här ökar ni oron, inte minst hos gamla människor. Ni gör det på ett faktaunderlag som är i vart fall tveksamt och delvis felaktigt. Jag skulle vilja vädja till er att i stället säga som det är till pensionärer och andra: Ni kan ge er ut på gator och torg, både i Malmö och på annat håll i Sverige. Ni kan göra det med lugn och utan oro.
Fru talman! Statsrådet säger att han inte vill förlänga debatten. Med tanke på det underlag som han har, förstår jag det mycket väl. Men han får förstå att det är på tiden att folk reagerar mot den situation som uppstått i Malmö och säkert i en del andra tätorter i vårt land. Det är bekymmersamt att så många människor skall känna sig så rädda att de inte vågar gå ut. Som jag ser det finns det i dagsläget bara en möjlighet, och det är att vi får ett större antal poliser. Som jag sade i mitt första inlägg: Människans vilja att begå ett brott minskar inte om det finns en polis till hands eller om man vet om en polis snabbt kan tillkallas. Men jag är absolut övertygad om att förmågan att begå brottet definitivt minskar i den situationen. Jag vill upprepa min invitation till statsrådet att komma till Malmö. Det är inte så att jag eller Ulla Tillander i dag försöker skrämma upp pensionärer eller andra. Vi har läst tidningar och vi har fått brev och telefonsamtal från människor som är mycket rädda. Då anser jag att det är min skyldighet att ta upp det i Sveriges riksdag och med den minister som är ansvarig för dessa frågor. Jag kan bara beklaga att ministern inte har den kraft som hade behövts för att vi skulle kunna få ett större antal poliser i Malmö och på andra ställen. Det kan inte vara en tillfredsställande situation dels att människor är rädda, dels att brottsstatistiken klart och tydligt visar att man hitintills har misslyckats.

Fru talman! Jag vill meddela att jag inte har möjlighet att besvara Per Stenmarcks interpellation till industriministern om regional börshandel i Malmö inom den föreskrivna tiden. Skälet är att Per Stenmarck inte har möjlighet att ta emot svaret i dag. Interpellationen kommer enligt planen att besvaras den 17 januari 1986.
Fru talman! Lars-Ove Hagberg har frågat mig om regeringen är beredd att överge lönenedpressningspolitiken och i stället underlätta en avtalsrörelse där de arbetande kan tillkämpa sig reallöneförbättringar på rekordvinsternas bekostnad, att angripa de verkliga orsakerna till inflationen — företagens vinster och prissättning, räntor och importpriser — i stället för att angripa de arbetandes löner och att överge den statliga inkomstpolitik som syftar till att begränsa det lokala förhandlingsutrymmet i avtalsrörelsen. Jag skall fatta mig kort. Regeringen bedriver ingen lönenedpressningspolitik. Tvärtom är det vår ambition att skapa förutsättningar för höjda reallöner. Våra erfarenheter visar, att sådana bara kan uppnås om de nominella löneökningarna blir låga. Endast på det sättet kan konkurrenskraften bevaras och förstärkas, så att tillväxten och sysselsättningen tryggas i den svenska ekonomin. I sin andra fråga förutsätter Lars-Ove Hagberg att priserna inte har något med lönerna att göra. Det menar jag att de har, vilket kan avläsas av det enkla förhållandet att nationalinkomsten till 70-80 26 består av löner. Om företagen är vana vid att lönerna stiger med 8-10 96 per år och förväntar sig samma stegringstakt framöver, så tenderar också priserna att stiga med 810 I per år. Detta är vår erfarenhet sedan 15-20 år tillbaka. Det har framtvingat en rad devalveringar och resulterat i svag eller obefintlig tillväxt under en följd av år. Där vill vi inte hamna igen. Det är denna trend som vi måste bryta. Till sist vill jag framhålla att regeringen inte heller bedriver någon statlig inkomstpolitik. Däremot har naturligtvis regeringen ansvaret för den övergripande ekonomiska utvecklingen. Staten är också en stor arbetsgivare. Det är bakgrunden till regeringens aktivitet på det lönepolitiska området.

Fru talman! Jag tackar löneministern för svaret. Det är kort och det är tydligt — svaret är nej. Några löneökningar skall det inte bli, lönerna är orsaken till inflationen. Och den statliga inkomstpolitiken skall regeringen fortsätta med i samma former. Svaret bekräftar att regeringens ekonomiska politik vältrar över de av systemet skapade problemen och bördorna på de arbetande. Samtidigt hyllar regeringen principen om ökade vinstnivåer och en skatteoch fördelningspolitik som i sin konsekvens är bra för de välbeställda i samhället. Privilegierna och klassklyftorna skall inte rubbas. Det finns inga tecken på det. För vpk är svaret naturligtvis intressant; det bekräftar att regeringen är starkt påverkad av de nyliberala ekonomiska teorierna. Svaret orsakar samtidigt väldiga reaktioner inom arbetarrörelsen. Det har, löneministern, bl.a. kommit ett upprop från några fackföreningar inom Metall i Dalarna om krav på ekonomisk omfördelning. I detta upprop sägs det klart ut att en halv miljon låginkomsttagare står i socialbidragskön samtidigt som antalet miljonärer mångdubblats och lyxckomsumtionen ökar. Man säger vidare: ”Rekordvinster, marginalskattesänkningar och tio års reallönesänkning har gjort att de ekonomiska och sociala klyftorna vidgats. Trots att lönsamheten inom industrin är mycket god, avlöser SAF direktörer, ”experter” och politiker varandra i en enda lång klagolåt över läget. Efter att kraftigt höjt sina egna ersättningar uppmanar de arbetarna till återhållsamhet och pekar finger åt de lågavlönade.” I uppropet sägs vidare: ”Vi låter inte lura oss till inbördes strider med andra lågavlönade. Industriarbetarnas skäliga krav på mänsklig löneform och förbättrade ekonomiska och sociala villkor skall inte ställas mott.ex. lågt avlönade vårdbiträdens lönepåslag. I stället skall vi gemensamt angripa spekulation och oskäliga vinster, skatteförmåner, förmögenhetstillväxt och lyxkonsumtion liksom chefsförmåner och politikerprivilegier, som urholkar Sveriges ekonomi.” Det sägs också i uppropet att ”Det är dags för en omfördelning till de arbetandes förmån” och att man kräver rejäla lönelyft, så att arbetarna kan försörja sig utan socialbidrag. Man vill göra avtalsrörelsen till en kamp för rättvisa. I min interpellation har jag framfört krav på att regeringen som en arbetarregering skulle möjliggöra en sådan utveckling och underlätta detta arbete för fackföreningarnas medlemmar, framför allt lokalt. Regeringens politik kan knappast sägas präglas av rättvisa. Här inställer sig några principiella frågor: Hur ser löneministern på att det inom fackföreningsrörelsen växer fram en stor oro över denna sneda fördelningspolitik? Hur skall man hantera den framöver? Inser man inom regeringen inte allvaret, när dessa orättvisor nu lyser så starkt i ögonen på folk och när de så påtagligt känner av dem? Hur skall man hantera detta problem inom arbetarrörelsen i framtiden, t.ex. i valet 1988? Inför de stora omfördelningar som är på gång och med hänvisning till den process som vi just nu befinner oss i, vore det intressant att få svar på dessa frågor. Som svar på de konkreta frågor jag har ställt sägs att regeringen inte bedriver någon lönenedpressningspolitik. Men, det är väl bara att studera vad LO:s utredning om välfärden säger beträffande löneutvecklingen för en arbetarfamilj, en tjänstemannafamilj och en högre tjänstemannafamilj. Det visar sig att det under tiden 1981 till 1984 är arbetarfamiljen som har förlorat. Arbetaren redovisar förlust varje år. Känner man till detta, behöver man inte verka förskräckt över den s.k. nyfattigdomen. Löneministern säger att erfarenheterna visar att man kan få höjda reallöner genom låga nominella löneökningar. Vilka erfarenheter är det? Är det kanske 1940-talets lönestopp? Eller härrör de från efterkrigstiden, 40-talet, 50-talet, 60-talet, eller från 70-talet? Nej, det är först nu, när kapitalismen har gått tillbaka, som man kräver dessa låga nominella löneökningar. Men dessa visar sig få effekt i form av en annan omfördelning i samhället. I dag öppnar man vägen, vinsterna skall höjas. Förmögenheten har ökat under många år. Jag ställde i min interpellation frågan om man från regeringens sida kan tänka sig att underlätta en avtalsrörelse som syftar till en omfördelning. Av statsrådets svar framgår att kärnpunkten är inflationen, som tydligen är det viktigaste för regeringen framöver. Det sägs att det är lönestegringarna som är orsaken till inflationen. Även enligt finansministern är minskade löneökningar uppenbarligen det enda som man kan påverka inflationen med. Det är väl också talande för regeringens handlingskraft och ansvar. Man kan tydligen inte påverka prissättningen, och man vill inte heller göra det. Men många har ju påpekat att det inte är lönerna som är huvudorsaken till inflationen. Det är klart att lönerna utgör en del av inflationen, om man tillåter kapitalisterna att jämt och ständigt kompensera sig genom att öka priserna. Då påverkar ju lönerna inflationstakten. Jag och många andra vill att man i stället genomför en omfördelning i samhället, där man ökar lönerna men inte låter det ge utslag i ökade priser. T.o.m. finansministern sade, när han fick en släng av klarsynthet, att kapitalisterna nu håller på att prissätta sig ur marknaden. Det är ju det stora problemet. Man kan därför inte säga att inflationen och lönerna är de verkligt stora bovarna. Vad tänker regeringen göra åt prissättningen och vinsterna? Skall denna omfördelning ske åt fel håll framöver? I så fall kanske vi får än starkare reaktioner från arbetarrörelsen. Kanske kommer denna omfördelning att skinna arbetarna in på bara kroppen. Låt mig så få göra en kommentar till den statliga inkomstpolitiken. Varje regering följer sin statliga inkomstpolitik. I det här läget har väl regeringen genom hänvisning till inflationsfrågan för avsikt att begränsa de lokala förhandlingarna till noll och intet värde. Om jag har fel kan kanske löneministern rätta mig.

Fru talman! Jag tycker det är tråkigt, Lars-Ove Hagberg, att vi inte kan ha ett mera seriöst meningsutbyte om de problem med fördelningspolitiken som vi står inför. Det är tre problem som vi har haft att angripa på en och samma gång. Vi har först och främst fått stora underskott i bytesbalansen och budgetbalansen. I realiteten är det en uppskjuten skatt, och därför har vi nu att bära ränteutgifter och skulder. Det betyder stora räntor och en hög inflation. Det leder också till förmögenhetsomflyttningar. Det andra problemet är att vi har haft eftersatta industriinvesteringar. Tillväxttakten inom industrin har varit otillräcklig, och det har slagit ut människor och skapat en försvagning av den svenska industrin. Det har blivit färre jobb inom industrin, och därmed finns det risk för att vi förlorar stora delar av den välfärd som vi är så stolta över att ha lyckats bygga upp. Det tredje problemet är att vi har haft en reallönesänkning. Jag tycker det skulle ligga också i Lars-Ove Hagbergs intresse att upplysa om att den reallönesänkningen beror på att vi under en lång period, från 1977 och fram till 1983, fått vidkännas en urholkning av reallönerna genom att inflationen var kraftigare än lönehöjningarna. Varje arbetare och tjänsteman har förlorat en hel månadslön av de inkomster som de hade i mitten av 1970-talet men det går inte att kompensera detta bortfall genom att öka lönestegringsoch inflationstakten. Det är produktionsförluster som vi tillsammans får bära vid sidan av underskotten och vid sidan av de eftersatta industriinvesteringarna. Vad är målet för den ekonomiska politiken? Är inte det att klara sysselsättningen framöver och att se till att vi får en ekonomisk tillväxt så att det finns något att fördela? Nu har vi tagit rejäla kliv mot en bättre situation. Vi har fått upp industriinvesteringarna riktigt ordentligt. Det skapar jobb och en bättre situation inom industrisektorn och därmed för hela den svenska ekonomin under åren framöver. Vi har också lyckats bevara reallönerna både under 1984 och 1985 genom att vi har fått ned inflationen och samtidigt gett människor hyggliga inkomstökningar. Men vi har stora balansbrister kvar när det gäller både budgeten och bytesbalansen. Det är inte att främja löntagarnas intressen om man ger sken av att lönerna och kostnaderna kan stiga obehindrat utan att det får negativa verkningar för vårt lands ekonomiska utveckling och därmed också för löntagarna. Det är att bedra löntagarna att agitera på det sättet. Det finns inte stora vinster inom handeln, i Konsum, eller inom den kommunala och statliga sektorn som gör att det inte märks om lönerna stiger. Det finns i stället ett samband mellan de kostnader som inflation och otillräcklig produktionsutveckling för med sig och de priser vi får bära. Detta urholkar de arbetandes reallöner. Det är därför som man i Rosenbadssamtalen var överens om att det är genom att samtidigt få ned inflationen och kostnadsökningarna som vi kan skapa en bättre grund för att bygga den svenska ekonomin stark igen. Det är något ganska storslaget att den svenska arbetarrörelsen och löntagarna i gemen har kunnat ställa upp på detta. Det vittnar om en insikt om problemens verkliga vidd. Man bör studera historien och se vad det är som har lett oss fram till den situation som vi har haft med sjunkande reallöner. Det är inte lönerna som har varit för låga. Lönestegringarna har legat i trakten av 9, 10, 11 och 12 96. Men vi har en bitter erfarenhet av att priserna i ett sådant skede hela tiden jagar i kapp lönerna. Detta är vårt problem. Det är därför vi nu metodiskt och envetet bekämpar inflationen och försöker få grepp även om andra balansbrister i den svenska ekonomin. Detta är de verkliga grunderna till att många löntagare upplever sin situation såsom mycket bekymmersam. Jag tror att det finns en bred insikt hos löntagarorganisationerna, hos de breda lönatagargrupperna, att de inte är betjänta av att ställa stora och orealistiska lönekrav som skulle driva på inflationen igen. Om det är några som förlorar på att få i gång inflationskarusellen, som för över ägande till dem som har kapital och fasta värden, så är det löntagarna. De har fått lära denna läxa ganska rejält under de gångna åren. Därför är det bättre att ha en realistisk syn på orsakerna och bekämpa dem så att vi framöver kan få tillväxt och full sysselsättning i det här landet.

Fru talman! De nya reglerna för interpellationsdebatter gör att man inte kan vara så grundlig som man skulle vilja vara. Nu kommer löneministern fram till vad det handlar om, nämligen de s.k. balansproblemen eller underskotten. Det är på detta sätt som man skall klara av det hela. Ta bara det lilla exemplet med budgetunderskottet — detta var absolut den stora frågan tidigare. Nu råkade de arbetande kämpa till sig litet större löneökningar än vad regeringen hade tänkt sig vid utarbetandet av sina kalkyler. Hux flux kunde regeringen inte klara av budgetunderskottet på rätt sätt. Det är inte budgetunderskottet i sig självt utan det är statsskulden på ca 570 miljarder och räntorna på den på 70-75 miljarder som är de stora problemen. Om detta skall betalas av genom budgeten framöver och om de arbetande skall hålla igen och därmed betala de rika så att kostnaderna förs över, då får de arbetande inga reallöneförbättringar på den här sidan år 2000 och inte heller därefter. Vad det handlar om är en rejäl omfördelning av förmögenhetstillväxterna. Vi har tidigare talat om rest och reduktion. Nu till frågan om inflationen. Jag ställde frågan: Tänker regeringen ta itu med företagens vinster och företagens prissättning? All statistik från senare tid visar att politiska beslut, importerad inflation och vinster, s.k. kapitalersättningar, är en mycket stor komponent när det gäller inflationen. Lönerna på t.ex. LO-området trycks verkligen till. Enligt SCB:s källor rörde det sig för tiden 1980-1984 om ca 33 26. LO-kollektivet stod för 3 20 av dessa 33 96. Just denna grupp, de sämst betalda, skall hela tiden hålla igen. Effekten är att en halv miljon människor måste ha socialstöd av något slag. I gränstrakterna däröver är det en enorm press på de arbetande. Frågan är alltså inte hur stor löneökningen är, utan frågan är vad som är orsaken till inflationen. Min fråga var: Tänker regeringen angripa inflationens verkliga orsaker, eller vidhåller regeringen fortfarande att det är enbart lönerna som är huvudorsaken? Nog skall väl de arbetande kunna få en rättvis lön. Detta är inte något oseriöst krav från min sida, utan jag är helt seriös. När de arbetande inom verkstadsindustrin vill ha skäliga löneökningar för att kunna försörja sig, och när man ser att andra grupper i samhället skor sig, kan man inte ha någon förståelse för att man skall bära upp en sådan politik. Det skapar bara en revolt. Det kanske skapar en sådan revolt att hela arbetarrörelsen faller, vilket inte är mitt syfte. Jag hoppades att regeringen skulle ta sitt ansvar när det gäller att se seriöst på denna fråga.

Fru talman! Jo, Lars-Ove Hagberg, det är just därför att vi vill angripa inflationens verkliga orsaker som vi för den politik som vi gör. Devalveringarna, säger man, är väl inte löntagarnas fel. Nej, det är inte löntagarnas fel att vi har hamnat i en sådan situation att vi har fått stora balansbrister, en situation där en devalvering var nödvändig. Vi har haft kostnadsökningar och en inflationsprocess här i landet som har lett till att vi tvingats till devalveringar. En devalvering är en lönesänkning. Det var nödvändigt att devalvera för att vi skulle få sälja våra varor utomlands. Detta visar väl just att vi har haft problem med lönebildningen, som har lett till en kraftig inflation. Men man gör det för enkelt för sig om man bara hänvisar till att de här prisstegringarna kommer utifrån. Det finns också inflation och kostnadsökningar utomlands, det förekommer prisstegringar på de varor som vi köper utifrån. Och vi har en hög ränta som beror på budgetunderskotten. Men man angriper inte inflationens verkliga orsaker om man försöker göra sken av att det inte finns något samband mellan inflation — prisstegringar — löner — konkurrenskraft. Visst spelar vinsterna en roll i detta sammanhang. Vinsterna har tvingats upp därför att vi har hög ränta och otillräckliga investeringar. Men det är ingenting som blir bestående i all tid. Vi har fortfarande — och det är det grundläggande, Lars-Ove Hagberg - ett för litet sparande i det här landet. Vi har en för låg investeringskvot, och vi kommer under många år framöver att ha problem med en för låg tillväxttakt därför att vi har eftersatta investeringar. Men det är verkligen inte att ansluta sig till några nyliberala tankegångar — som vi har slagit tillbaka i den valrörelse vi har bakom oss — att säga att vi måste angripa inflationens reella orsaker: Hur skall vi få bort balansbristerna? Hur skall vi få upp investeringarna utan att det leder till att vi får stora prisstegringar? Hur skall vi få ner prisstegringarna på ett sådant sätt att ekonomin fungerar? Det gör vi inte genom att vi ”slår på” inflation och får i gång en sådan obalansprocess som vi har haft här i landet tidigare.

Fru talman! Ser man nu på löneandelen av industrins förädlingsvärde, vilket är intressant när det gäller fördelningspolitik, så kan vi konstatera att 1978 var löneandelen 85 96 av produktionsvärdet, medan den 1985 är nere i ca 66 Jo. Den är kanske i själva verket ännu lägre, för vi utgår här från en prognos för 1985. Detta betyder att man har fört över massor med pengar till kapitalet. Det är grundorsaken till de balansproblem som människorna har och som innebär att de inte klarar av sin tillvaro. Vi har alltså en fattigdom i välfärden. Kan inte detta samhälle bära en någorlunda fördelning, så har vi ju kapsejsat. Det är detta som egentligen står till diskussion när fackföreningsrörelsen i dag vill att människorna skall ha en skälig inkomst att leva på. När det sedan gäller devalveringen håller jag med om att all devalvering och inflation är omfördelande. Men då måste man ju alltid, om en regering tvingas till devalvering, samtidigt omfördela så att man skyddar de sämst ställda i samhället. Det har inte skett — och det är samma sak i fråga om inflationen. Man säger åt de arbetande som har det sämst: Ni skall hålla igen när det gäller era löner, ni får bära den här bördan. Det är ju det som regeringen i dag säger. Och om jag inte har läst på alldeles fel om historiens lopp, så är det mycket i de nyliberala tankarna som innebär att man löser kapitalismens problem på det sättet. Nu är det balansbristerna som är ett problem. Då skulle jag till slut vilja fråga löneministern, eftersom det i detta läge är så viktigt att lönerna begränsas, framför allt på den offentliga sidan: Hur skall vi kunna klara statsskulden på 570 miljarder kronor och samtidigt få en reallöneökning? Kan de arbetande med nuvarande politik betala av den statsskulden? Eftersom det har omfördelats så mycket måste man ta till radikala grepp. Då handlar det inte om att betala tillbaka till dem som har blivit förmögna på denna omfördelning, det gäller att ta en del ifrån dem. Arbetarrörelsens klassiska utgångspunkter är: Hur skall vi kunna omfördela? För min del är det inget problem att ta ställning. Regeringens problem är att det har visat sig att kapitalismen inte är lika effektiv längre. Det är därför allt vad regeringen gör andas inställningen: Vi skall underlätta för kapitalisterna att vara effektiva. Och de som får betala är de arbetande. Det är klart att de arbetande reagerar när de inte kan spara 40 000 kr. De har inga pengar. För dem är det ett jätteproblem.

Fru talman! Jag har inte påstått att någon kan spara 40 000 kr. på ett bräde. Att spara är för många familjer i dag en svår konst, eftersom man har bakom sig en sänkning av den reala standarden — en sänkning som vi alla har fått vidkännas i följd av den ekonomiska krisen. Lars-Ove Hagberg vill inte kännas vid den — den är bara yttringar av något som har kommit över oss. Jag har försökt klargöra vari den består. Det är tre problem som vi skall lösa samtidigt: otillräckliga investeringar, sjunkande reallöner och de underskott som vi har. De underskott som finns i statsbudgeten drar med sig räntekostnader och en del av dem skall gå till utländska ägare av skuldsedlar. Det kostar den svenska produktionen en massa kraft, och det kan man inte komma undan genom omfördelningar i det svenska samhället eftersom det måste tas ur den totala produktionen. Det är den som är för liten och som vi försöker få i gång genom att riktigt rejält satsa på investeringarna. Jag tycker inte det är fel om den svenska industrin går bra. Det måste den göra. Den måste bygga ut så att den industriella kraften i Sverige ökar, och löntagarna får minsann delta i det arbetet genom sina insatser. Det viktigaste vi har att slåss för är två saker: det är sysselsättningen och det är att få i gång den ekonomiska tillväxten. För att få i gång den ekonomiska tillväxten och bevara sysselsättningen måste inflationen bekäm — Prot. 1985/86:52 pas. Därför är det fel att låtsas att lönerna inte spelar någon som helst roll. 16 december 1985 Det är att bedra de svenska arbetarna att påstå något sådant, LarssOve = Ga Hagberg. Om lönepolitiken gberg Fattigdom i välfärden finns, och jag har klargjort orsakerna. Men man skall vara klar över att det är bara genom en utbyggnad av produktionsapparaten och en effektiv produktionsökning framöver som vi kan avskaffa den fattigdom som vi alla tycker är ett problem.

Yngve Nyquist var också suppleant i den år 1982 utsedda valprövningsnämnden. Med hänsyn till att vissa ännu ej avgjorda besvärsärenden rörande kommunalvalen 1985 skall prövas av den år 1982 valda valprövningsnämnden, har socialdemokratiska riksdagsgruppen föreslagit att Sture Thun skall utses som suppleant även i den gamla valprövningsnämnden.

Herr talman! Med det beslut som riksdagen i dag skall fatta enligt föreliggande betänkande förverkligas ett gammalt önskemål från de finländska invandrarna i Helsingforssområdet. Tillsammans med partivänner, och någon gång tillsammans med företrädare för de övriga borgerliga partierna, har jag år efter år motionerat om en sändare eller förstärkning av en sändare som skulle göra det möjligt för finländarna att ta emot finländska TV program. Frågan har på moderat initiativ diskuterats i Helsingforss kommunfullmäktige och också följts med intresse av finska lärare i Sverige, som särskilt betonat det värde som sådana sändningar skulle ha för den finska modersmålsundervisningen i skolor och förskolor. Förhoppningen om en samnordisk satellit, Nordsat, gjorde under en tid mitt ständigt återkommande förslag något mindre aktuellt. När nu Tele-X satelliten i stället är närmare sitt förverkligande kan kanske hävdas att också den delvis kan tillgodose mitt och andra motionärers önskemål. Huruvida den gör de finska Nackasändningarna överflödiga får riksdagen ta ställning till vid utgången av år 1987 när Tele-X beräknas tas i bruk. I ett särskilt yttrande till dagens betänkande betonar vi moderater att regeringen i god tid dessförinnan överväger ett eventuellt behov av förlängning av den provisoriska lag som föreslås reglera de finska sändningarna. Bakgrunden till propositionen om finländska TV-sändningar är inte de många motioner som väckts utan en diskussion mellan den finländske och den svenske statsministern våren 1985. Deras gemensamma önskan att få till stånd sändningar av en finländsk TV-kanal från radiosändare i Helsingforssområdet kungjordes med stora rubriker i den svenska pressen. Döm om vår förvåning, eftersom vi tre motionärer från centerpartiet, folkpartiet och moderaterna, fick blankt nej i utskottet på en motion som vi väckt under den allmänna motionstiden med exakt samma syfte. Mycken tid har gått förlorad. Ju kortare tid som den här provisoriska verksamheten pågår, desto dyrare blir investeringarna — förhållandevis. Men bättre sent än aldrig. Kostnaderna redovisas i föreliggande betänkande, men de borde ha framgått redan av propositionen. Under årens lopp har motionsvis från oss moderater och också från andra framförts önskemål om att Sveriges Radio skulle ha skyldighet att till svenska texta TV-program på minoritetsspråken. Detta kan förverkligas först i samband med nytt avtal med Sveriges Radio - till gagn för den tvåspråkighet som måste vara ett mål för invandrarna och till glädje också för svenskarna, som på så sätt får del av flera olika kulturer och en bättre kunskap om invandrargrupperna. Det är förvisso ett angeläget invandrarpolitiskt mål. Hittills har detta inte låtit sig göra, trots att invandrarsändningarna tillhör de under radio-TV:s verksamhetsperiod prioriterade områdena. Vad beträffar den finska kanalen skall denna enligt regeringsförslaget vidaresända Yleisradios program, och programföretaget skulle ha möjlighet att vidaresända även svenska program som det producerar. Någon garanti för att så verkligen blev fallet skulle dock inte finnas enligt regeringsförslaget. Utskottet har därför med anledning av min motion 225 och i överensstämmelse med centerns motion nr 222 velat ge regeringen till känna att direktsända finskspråkiga program i så stor utsträckning som möjligt bör förses med svensk text. I jämförelse med de kostnader som hela den provisoriska verksamheten drar på ömse sidor om Östersjön är kostnaderna för textningen försumbara. Ytterst är det en förhandlingsfråga, liksom hela projektet. Att svensktextningen skulle innebära en stor fördel för de finländska tittarna i Sverige är utom tvivel, särskilt som dessa på ett eller annat sätt förväntas betala anslutningskostnader eller antenner. Barnen gynnas. De uppmuntras till tvåspråkighet, vare sig de är finskeller svensktalande. Vi har också i vårt land en stor grupp finlandssvenskar som känner Finland som sitt hemland och som har behov av både nyheter och kulturprogram därifrån — men som inte talar finska. De får inte glömmas bort. Vi moderater har en reservation till betänkandet. Yleisradio har reklam, och vi anser principiellt att TV-reklam bör tillåtas också i Sverige. Följaktligen finner vi det onödigt att utesluta reklaminslagen i det finska programmet, som i övrigt sänds i oförändrat skick. Att slippa plocka ur reklamen skulle för det sändande programföretaget innebära en lättnad och stärka det ekonomiska underlaget för hela projektet. Jag vill alltså tillstyrka förslagen i föreliggande betänkanden med den ändring som föreslås i den moderata reservationen.

Herr talman! Det beslut som riksdagen skall fatta för att möjliggöra sändningar av finländska televisionsprogram över Storstockholmsområdet är efterlängtat av många. De finländska invandrarnas organisationer har länge efterlyst TV-sändningar på finska i Sverige. Förra invandrarministern, centerpartisten Karin Andersson, föreslog just den lösning som här i dag behandlas i kammaren under den allmänna motionstiden i januari 1985.

Störst betydelse får sändningarna för de finskspråkiga i Sverige. Utbudet i televisionen för denna grupp i Storstockholmsområdet kan nu utökas rejält. Från centerpartiets sida ser vi det som en stor framgång att denna grupp på sitt eget modersmål kan ta del av nyheter, kultur, underhållning m.m. från sitt hemland. Samtidigt bör det kanske betonas att de finländska programmen inte kan ersätta de finskspråkiga programmen i svensk radio och TV. De finskspråkiga programmen i svensk TV och sändningar av finländska program via det svenska marknätet kompletterar varandra. De senare ersätter inte behovet av finskspråkig service i svensk radio och TV. På några viktiga punkter har centerpartiets företrädare i kulturutskottet genom reservationer anmält avvikande uppfattningar. Det gäller först och främst sändningarnas varaktighet. Till skillnad från utskottets majoritet anser vi att det inte finns skäl att begränsa sändningstident.o.m. utgången av 1987. Starka skäl talar i stället för att sändningsmöjligheterna borde permanentas redan från början. Mottagningen av de finländska programmen kräver som regel investeringar i ny antennutrustning. De finländska invandrarna är spridda, och det bor kanske endast en familj i resp. hyreshus. Det borde vara lättare att övertyga fastighetsägaren eller annan ansvarig om att skaffa lämplig antennutrustning, om verksamheten redan från början syftar till att vara permanent. Tele-X-satellitens utbud är ännu inte fastställt. Av gjorda deklarationer att döma blir det blandade kanaler med ett mindre finländskt utbud än det som kan göras tillgängligt via Nackasändaren. I dagsläget finns det inte grund för att påstå att Tele-X-sändningarna helt kan ersätta Nackasändarens utbud. Också detta är ett starkt skäl för att inte begränsa lagens giltighet t.o.m. utgången av 1987. Från centerpartiets sida menar vi att det hade varit rimligare att låta lagen gälla tills vidare utan den begränsning i tiden som majoriteten förordat. Det innebär naturligtvis inte att riksdagen skulle binda sig för att sändningar för all framtid skall ske via Nackasändaren, men det innebär att vi redan nu möjliggör sådana. Det bör också ses som en viljeinriktning att riksdagen markerar att den vill att kommande överläggningar mellan Sverige och Finland skall inriktas på att sändningarna via Nackasändaren skall permanentas. I konsekvens med detta ställningstagande har vi också reserverat oss för att riksdagen hos regeringen skall begära en plan för en snar utbyggnad av finländska TV-sändningar också för Mellansverige och Västsverige. Vi anser att markbundna sändningar av finländska TV-program har en stor funktion att fylla även när satellitsändningarna via Tele-X kommit till stånd. Många finländska invandrare bor i orter som Norrköping, Eskilstuna, Västerås, Örebro och Skövde samt i Göteborgsregionen. Riksdagen borde redan nu fatta beslut om att begära en plan för utbyggnad så att även invandrarna i dessa orter kan bli delaktiga i sändningarna. Sändningarna från Nackasändaren kommer säkert att bli så uppskattade att ett folkligt tryck tvingar fram ett ställningstagande för den utbyggnad som vi nu aktualiserar. Men riksdagen borde hellre förekomma än förekommas. Genom att redan nu ta fram en plan för utbyggnad får vi underlag för en bredare debatt och en bättre grund för beslut i framtiden. Majoriteten i kammaren gör därför ett misstag om centerpartiets reservation avslås. Centerpartiet har också markerat att det är angeläget att även finländska program på svenska ingår i de sändningar som skall ske via Nackasändaren. Som sagts tidigare är den verksamhet som vi nu diskuterar självfallet mest angelägen för de finskspråkiga. Även finlandssvenskar i Sverige har dock berättigade önskemål om att få se nyheter, kultur, underhållning m.m. från sitt hemland på sitt modersmål. Med tanke på att finlandssvenskarna i Sverige är vår näst största invandrargrupp och då denna grupp saknar speciella nyhetssändningar i svenska radio och TV, vore det angeläget att också svenskspråkiga program i rimlig omfattning får ingå i de finländska sändningarna från Nacka. Jag uttalar min tillfredsställelse över att utskottet markerat att detta är fullt möjligt och uttrycker en förhoppning om att de ansvariga för programinnehållet skall beakta de svenskspråkiga finländarnas önskemål. Frågan om textning till svenska av en del av de finskspråkiga programmen har efter kulturutskottets beslut vållat debatt på sina håll. Det har t.o.m. påståtts att utskottets beslut skulle sätta de nu föreslagna sändningarna i fara. Detta måste bygga på en missuppfattning. Genom riksdagens beslut ifrågasätts inte att man på finländsk sida har det fulla ansvaret för redigeringen av programmen. Detta gäller självfallet också frågan om textning. Att det fulla ansvaret för redigeringen ligger i Finland kan dock inte förhindra den svenska riksdagen att ha en uppfattning i frågan. Textning av finskspråkiga program som efterutsänds över Nackasändaren, liksom sändning av finskspråkiga program som textats redan för de ordinarie sändningarna i Finland, är positivt från flera synpunkter. Sådan textning ökar attraktiviteten för finländare som endast behärskar svenska. Textningen kan också höja intresset för programmen hos barn till finskspråkiga som har bristfälliga kunskaper i finska till följd av att de vistas i en miljö som så gott som uteslutande kan vara svenskspråkig. Det ökar också intresset för programmen bland dem som inte alls behärskar finska, dvs. det stora flertalet TV-tittare i Sverige. Det finns många rikssvenskar som på grund av familjerelationer, kulturutbytet och grannlandsutbytet i övrigt har intresse för finländsk TV. Dessa svenskar är viktiga bundsförvanter till de finskspråkiga när det gäller att övertyga fastighetsägare om att de skall skaffa utrustning för mottagning av de finländska programmen.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

Herr talman! Det är förvånande att Catarina Rönnung vill ifrågasätta vår goda vilja att biträda projektet och att se det i hamn, när vi under så många år har försökt att få det till stånd, under motstånd från majoritetspartiet. När det gäller textningen på svenska vill jag säga att det finns stora befolkningsgrupper i Sverige som på grund av språkbarriären mellan våra två länder, som ändå står varandra så nära, inte kan ta del av det som redovisas i de finska TV-programmen om vad som händer i Finland. De är okunniga om förhållandena i Finland i djupare mening, dvs. okunniga om landets politiska system och liknande. Där finns det också ett berättigat intresse hos majoriteten i vårt land för att ta del av programmen. Jag hänvisar än en gång till vad vi har betonat när det gäller finlandssvenskarna, som i det aktuella området är lika många som och kanske fler än de finskspråkiga i Helsingforssområdet.
Herr talman! Catarina Rönnung får väl ändå inse att det måste vara möjligt för Sveriges riksdag att ha en uppfattning i frågan om textning. Sändningarna sker ju i Sverige, och vi kan inte förstå att den försiktiga skrivning som utskottsmajoriteten har gjort skulle kunna äventyra sändningarna. Jag poängterade också i mitt inledningsanförande att textningen skall ske om så är möjligt och att den bedömningen faktiskt görs på finskt ansvar. Producen Prot. 1985/86:53 = terna har alltså full kontroll över den frågan. 17 december 1985 =: Sedan gäller det våra reservationer, som Catarina Rönnung anser andas Do Loos bs pessimism. Jag tror att Catarina Rönnung var närvarande vid kulturutskottets sammanträde, då vi hade en hearing med företrädare för televerket. Av den framgick det att televerket knappast ansåg det troligt, för att uttrycka sig försiktigt, att Tele-X-sändningarna skulle kunna starta efter utgången av 1987. Sannolikt uppstår ett glapp på ett år, kanske mer. Dessutom har man inte kommmit så långt i projektet att man bestämt kan säga hur programinnehållet kommer att bli. Jag vill fråga Catarina Rönnung: Inser inte Catarina Rönnung att det är skillnad på en kanal som sänder finskspråkiga program och två kanaler i Tele-X som sänder samnordiska program? Hur många kanaler skall vi ha i Tele-X för att det skall motsvara det som vi sätter i gång med från februari?

Herr talman! Jag begriper mig inte på Catarina Rönnung, när hon säger att vi i vår reservation på något sätt skulle ålägga annat land betydande kostnader. Vad är det för kostnader? Kostnaderna för de sändningar som vi vill ha från centerns sida, enligt vad som framgår av vår reservation, bestrids faktiskt av Sverige. | Det torde inte vara rimligt att tidsbegränsa den här lagen, när man inte med säkerhet vet att Tele-X-sändningarna har startat vid den tidpunkt då lagen föreslås upphöra att gälla. Vi ser det så här: Om man nu släpper kravet att tidsbegränsa lagen, är det naturligtvis bra om programinnehållet i | Tele-X-sändningarna — om och när de kommer i gång — är sådant att dessa sändningar kan ersätta marksändningarna. Då skulle man ju kunna klara av att täcka hela landet oberoende av var finländska invandrare bor. Det är väl rimligt att lagen får vara gällande, eftersom den ju kommer att bli onödig, om | Tele-X-sändningarna kan ersätta marksändningar med finländskt programinnehåll. Det är väl ingen större belastning för riksdagen att i så fall så småningom plocka bort en onödig lag. Det skulle vi säkert göra med glädje. Men att sätta en tidsgräns för en lag, så att man riskerar att det uppstår ett glapp, där finländska sändningar upphör, är centern inte villig att medverka till.

Herr talman! I och med det beslut som riksdagen nu skall fatta blir det möjligt med rundradiosändning i Sverige av finländska TV-program. Det kan ses som ett steg på vägen mot ett nordiskt radiooch TV-samarbete via en direktsändande satellit. När jag tänker tillbaka på de gångna årens hårda debatter om Nordsat måste jag sucka. Var det inte bra onödigt av alla kulturarbetare och TV-medarbetare att så häftigt bekämpa Nordsat att hela det projektet allvarligt försenades? Nu fattas detta riksdagsbeslut i enighet på alla avgörande punkter. Om en av reservationerna kan man säga att den väl låter sig förenas med majoritetsskrivningen. Det gäller önskemålet att så stor del av programmen som möjligt textas till svenska. I förhandlingarna med Finland bör också detta tas upp — det gäller servicen till många finlandssvenskar, och naturligtvis även till svenska tittare. Men till sist ankommer det självfallet på dem som ansvarar för den finländska programplaneringen att avgöra i vad mån detta är möjligt. Projektet får självfallet inte gå i stå bara därför att det kan finnas delade meningar om omfattningen av de program som textas till svenska.

Herr talman! I detta anförande ämnar jag kommentera den vid kulturutskottets betänkande fogade reservationen nr 4, där socialdemokraterna i utskottet demonstrerar en mycket svårförklarlig ovilja när det gäller att förse de finländska sändningarna med svensk text. Catarina Rönnungs argumentering är snudd på det komiska. Först säger hon att den formulering som utskottsmajoriteten har accepterat är luddig. Den är t.o.m. så pass luddig att man inte vet vad man skall ta sig till. Skall man ta hänsyn till den eller inte? Om man inte tar hänsyn till formuleringen, finns det ju ändå fortfarande finländska sändningar med textade program som mycket väl kan uppfylla kraven. Catarina Rönnung fortsätter med att säga: Skrivningen är så pass farlig att den kan äventyra hela projektet — inte därför att själva textningen av programmen är dyr utan därför att hela förhandlingsarbetet kommer att hamna i bakgrunden. På det viset försenas det hela och man riskerar att arbetet går i stöpet. Det är alltså vad utskottsmajoritetens luddiga formulering kan åstadkomma. Sedan tar Catarina Rönnung till det stora artilleriet. Hon frågar: Hur kan vpk låna sig till att stödja en borgerlig majoritet som ifrågasätter den finska statens integritet? Det skulle alltså bli resultatet av den luddiga formulering som man inte vet vad man skall göra med. Jag tycker att det inte behövs några ytterligare kommentarer i detta sammanhang. Catarina Rönnung får själv stå för vad hon säger. En sak borde dock framhållas. Det är nämligen mycket svårt att förstå varför socialdemokraterna så hårdnackat vägrar acceptera den vaga formuleringen — dvs. att icke direktsända program i så stor utsträckning som möjligt bör förses med svensk text. Förklaringen kan bara vara en: detta löfte gavs i valrörelsens hetta, och syftet var naturligtvis att man ville tillägna sig ett antal röster från den finska minoriteten i Sverige. Nu är valet över, och nu ser man till att löftet förverkligas med så låga kostnader som möjligt, oavsett vilka konsekvenser det kan få för exempelvis minoritetspolitiken. Jag vill understryka att detta förslag är en viljeyttring från utskottsmajoritetens sida som är en logisk och konsekvent följd av de grundläggande principer som vägleder invandrarpolitiken på språkområdet. Alla våra ansträngningar vad gäller modersmålsundervisningen både i förskolan och i grundskolan utgår från och har som målsättning att åstadkomma aktiv tvåspråkighet. Det innebär att det svenska språket tillmäts minst lika stor betydelse som modersmålet. Inte minst utbildningsministern har upprepade gånger i kammaren understrukit det svenska språkets betydelse för invandrarminoriteterna. Därför anser vi att de finska sändningarna, om de vore försedda med svensk text, skulle kunna fungera som ett utmärkt komplement till de övriga ansträngningarna för den aktiva tvåspråkigheten. Ett sådant förslag kommer inte heller att stå i motsättning till den finska statens officiella minoritetspolitik, som också baserar sig på den aktiva tvåspråkigheten.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

Herr talman! Först vill jag framföra ett önskemål: Det beslut som riksdagen kommer att fatta om de finska TV-sändningarna får inte äventyra de finskspråkiga program som sänds i Sveriges Radio. Jag måste ge en eloge till Jan Hyttring, som tidigare sade samma sak. Dessa sändningar kommer alltså nu som ett komplement till de finskspråkiga programmen i Sveriges Radio. Jag har begärt ordet med anledning av den socialdemokratiska reservationen avseende eventuell textning av de finska TV-programmen. Utskottsmajoriteten nämner som ett argument för textning att finlandssvenskarna utgör majoriteten av alla finska invandrare i det aktuella området. Jag ifrågasätter inte statistiska centralbyråns uppgifter, men jag undrar hur man nu har kunnat få fram en statistik som inte har funnits tidigare och som svensk-finska organisationer har krävt under årens lopp. Det är ett faktum att det finns många finlandssvenskar i Helsingforssområdet. Finlandssvenskarna, de svensktalande finska invandrarna, inte minst barnen till de finska invandrarna, och även svenskarna skall också kunna ta del av de finska programmen. Detta är helt klart, och här råder det inga motsättningar — tvärtom. Det andra argumentet för textning är att tvåspråkigheten skulle främjas. Jag lämnar detta argument utan kommentarer — det kanske är riktigt. Jag tror emellertid att utskottsmajoriteten är okunnig i den här frågan. Det helt avgörande är att Sveriges riksdag nu fattar ett beslut och ställer krav på Finlands rundradio. Hur milda ord man än använder kan detta innebära ökade kostnader. Om man räknar ihop Tele-X-satellitens kostnader och översättningskostnaderna och dividerar summan på rätt sätt hamnar man ändå på en kostnad på åtskilliga miljoner kronor. Vad jag förstår kommer Finlands rundradio inte att tåla några extrakostnader heller. Chefen för Finlands rundradio sade häromdagen att han är tveksam inför de extra kostnader som kan uppstå, och då handlar det inte om textning. Eller skall Sverige betala? Upphovsmannarätten kan också orsaka dröjsmål. Hur som helst skall man inte oroa de förväntansfulla finska invandrarna. Jag anser att den kommande voteringen är helt onödig. De direktsända programmen kanske utgör de flesta programmen, men vi står inför ett beslut och ett beslut måste vi ta. Därför vädjar jag till dem som ansluter sig till Jan-Erik Wikströms tankar att inte ställa krav på Finlands rundradio. Herr talman! Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen 4.

Herr talman! Erkki Tammenoksas anförande andades en viss skepsis gentemot de statistiska uppgifter som vi har företett som underlag för vår argumentation. Det har funnits statistik under hela 1980-talet över befolkningsgruppernas sammansättning och storlek, låt vara att en sådan statistik måste bli försedd med många reservationer — för vem kan helt klart definiera vem som skall anses vara finskspråkig eller som skall anses vara tvåspråkig? När vi började motionera i den här frågan 1980 fanns det utan tvivel 100 000 finskspråkiga i Helsingforssområdet. Men sedan har det skett en betydande återvandring till Finland, så den befolkningsgruppen har minskat successivt, medan den finlandssvenska befolkningen i Helsingforssområdet har ökat. De Prot. 1985/86:53 senaste veckorna har det skett en ökad invandring av finskspråkiga till 17 december 1985 = Östsverige, men vi får nog trots detta ta statistiska centralbyråns uppgifter på allvar, att den svenskspråkiga befolkningsgruppen, finlandssvenskarna, är
Herr talman! Hur het valrörelsen var fram på vårkanten, Catarina Rönnung, vill jag inte diskutera, åtminstone inte just nu. Men för övrigt kvarstår min bedömning av vad som från början var syftet med förslaget. Till de övriga vill jag säga följande: Catarina Rönnung säger nu att vårt förslag är ett oacceptabelt ingrepp i den finska integriteten på det här området. Vi skall inte komma med några pekpinnar, varken från riksdagen eller från vpk, för att få en uppfattning om hur programmen skall se ut, säger hon. Jag anser att riksdagen borde ha ett ansvar gentemot den finska minoriteten i Sverige och borde ha en uppfattning om vad syftet med sändningarna skall vara. Jag anser inte att det kan betraktas som något slags pekpinne lika litet som det kan anses som någon pekpinne att vi skall ställa som villkor för de finska ansvariga att det inte skall finnas någon reklam i sändningarna — något som Catarina Rönnung accepterar. Är det så att Catarina Rönnung uppfattar det som ett intrång i den finska integriteten att lägga fram förslag över huvud taget, borde man ta bort också det uttalande som gäller reklamen.
Herr talman! Här har från socialdemokratiskt håll gjorts antydningar om att vi från utskottets sida skulle vilja lägga oss i Finlands hantering av den här frågan. Det vanliga är, när man för internationella förhandlingar, att Sveriges riksdag har möjlighet att uttrycka önskemål, som de svenska förhandlarna skall beakta. I detta fall har det gällt önskemålet om textning där så är möjligt. Herr talman! Jag finner det alltså önskvärt att till protokollet få läsa in vad utskottet säger i referatet av propositionen: ”För att reguljära programsändningar skall kunna starta krävs vidare att vissa organisatoriska och rättsliga frågor löses som har samband med utsändningen av programkanalen från Finland och vidaresändningen i Sverige. Bl. a. måste en juridisk person bildas som regeringen kan ge rätten att sända finländska televisionsprogram i enlighet med den föreslagna lagen och som kan ta ansvar för nödvändiga avtal med upphovsmän och andra rättighetshavare. Bildandet av en sådan juridisk person är en fråga för Finland och finländska intressen”. ———- ”Innan sändningstillstånd ges måste regeringen värdera den juridiska personens lämplighet för uppgiften och möjlighet att svara mot de krav som ställs i sammanhanget.” Här förutsätts alltså att riksdagen har att ställa krav. Riksdagen kan också framställa önskemål. Det är det senare som utskottets majoritet har gjort när det gäller textning.

Herr talman! Jag begärde ordet därför att jag upprörs litet grand över hur Catarina Rönnung väljer sina ord i den här debatten. Sakfrågan, där utskottsmajoriteten för fram en ståndpunkt som socialdemokraterna har reserverat sig emot, har tydligen ingen som helst betydelse för Catarina Rönnung. Önskemålet i majoritetsskrivningen, som gäller att man om möjligt skall texta de här TV-sändningarna, är inget krav. Men det önskemålet skulle tydligen vara galet därför att det kommer från den förkättrade borgerligheten, och nu skall också vpk ha sig en känga för att det stöder förslaget. Det är tydligen lättare för de icke finsktalande tittarna att bära förlusten av den lilla tjänsten än det skulle vara för socialdemokraterna att klara prestigeförlusten. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Apartheidpolitiken i Sydafrika bygger på förnedring av individen. Det avgörande är inte den enskilda människans insatser, önskningar och strävanden utan hans eller hennes hudfärg. Det är en politik som står i grundläggande motsatsställning mot kristna och västerländska demokratiska principer. Riksdagen står enig i sitt fördömande av apartheidsystemet i Sydafrika. Vi i riksdagen är också eniga om att Sverige som nation har en moralisk förpliktelse att i samverkan med övriga nordiska länder och FN-samfundet göra vad vi kan för att få förtrycket i Sydafrika att upphöra. De skillnader i synsätt som finns redovisade i utrikesutskottets betänkande gäller medlen för påverkan. Vi moderater tror inte att en renodlad isoleringspolitik är rätta sättet att få en fredlig förändring till stånd i Sydafrika. Vi tycker att utvecklingen ger oss stöd i vår uppfattning. Mitt bland det ökade våldet, förtrycket och det dagliga dödandet har näringslivet i Sydafrika framträtt som en av de viktigaste oppositionskrafterna gentemot regeringen Botha. Representanter för näringslivet har sammanträffat med ANC. Samtalen har beskrivits som konstruktiva av båda sidor. Näringslivet kräver att apartheid avskaffas, att de politiska fångarna friges och att samtal inleds med de svarta ledarna. Till opponenterna mot förtrycket i Sydafrika har nu även de internationella bankerna sällat sig, som vägrar att förnya sin kreditgivning till Sydafrika om inte vittgående reformer genomförs. Trealiteten utgör näringslivets och bankernas åtgärder och uttalanden i dag lika mycket av en press på och ett hot mot regimen Botha som de sanktioner som olika regeringar vidtagit. Demokrati och marknadsekonomi står för frigörelse och öppenhet. Marknadsekonomin förutsätter frihet för producent och konsument i det ekonomiska livet. Marknadshushållningen går däremot på kollisionskurs mot apartheid, som är ett system för statlig tvångsreglering och förtryck. Olof Palmes koppling i Uppsala mellan de s.k. marknadskrafterna och apartheid är falsk och djupt orättvis. Vi moderater vill liksom övriga partier föra en aktiv politik mot apartheid.

Öppenhet är alltid frihetens och därmed demokratins instrument. Slutenhet och isolering är ofta diktaturens bästa hjälpmedel. I ett längre perspektiv är det utvidgade snarare än inskränkta kontakter mellan Sydafrika och de västliga demokratierna som skapar de bästa förutsättningarna för en demokratisk utveckling. Rätten för sydafrikanska medborgare att fritt resa utomlands är därvid av central betydelse. Omvärldens ekonomiska förbindelser med Sydafrika är också viktiga. Detta har jag redan berört. Det är också utomordentligt angeläget att massmedia kan verka i Sydafrika och rapportera om händelseutvecklingen. De av den sydafrikanska regimen proklamerade inskränkningarna i utländska massmedias arbetsmöjligheter är ytterligare ett steg i fel riktning. Begränsningen av informationsoch nyhetsförmedlingen från Sydafrika måste fördömas och motarbetas. Svenska åtgärder mot apartheid måste alltid ytterst syfta till en fredlig omvandling av det sydafrikanska samhället. De måste sättas in i ett internationellt sammanhang och främja en internationellt samordnad politik mot apartheid. Det ligger i Sveriges och andra små länders intresse att slå Respekten för det internationella rättssystemet, uttryckt i konventioner 17 december 1985 och överenskommelser, är av stor vikt i arbetet för fred och frihet, liksom i — mar go oas og kampen mot underutveckling och fattigdom. Det måste vara ett entydigt svenskt intresse att främja denna respekt liksom att vidareutveckla det internationella regelsystemet. Det är mot den här bakgrunden, herr talman, som vi moderater har föreslagit ett alternativt system, ett system med intyg för att motarbeta förekomsten av tvångsarbete i det sydafrikanska jordbruket. Vi är oroade över att det av regeringen föreslagna importförbudet troligen inte är förenligt med GATT:s regler och kan leda till en prövning inom GATT som Sverige riskerar att förlora. De hearings utrikesutskottet haft med sakkunniga i denna fråga har snarare styrkt oss i vår uppfattning. Vi tror också att ett system med intyg är ett effektivare sätt att motarbeta tvångsarbetet. Förenta Staterna har en sådan lagstiftning som tillämpats bl.a. mot Sydafrika. Amerikanernas agerande har lett till ett avskaffande av tvångsarbetet inom en del av jordbruket. Ett svenskt liknande system skulle kunna leda till att frizonen vidgades. Respekten för internationella konventioner gör också att vi inte kan biträda folkpartiets förslag om att försöka ändra regelsystemet inom GATT. En politisering av GATT, även om denna skulle inskränka sig till att gälla Sydafrikafrågan, riskerar att äventyra GATT-avtalets och organisationens fortsatta verkningskraft. Internationella sanktioner skall beslutas inom FN:s ram. Folkpartiet vill skärpa tillämpningen av lagen mot företagsinvesteringar i Sydafrika genom ett riksdagsuttalande. Vi tycker att detta är ett olyckligt förfarande. Vill riksdagen ändra i en nyligen antagen lagstiftning, så bör detta ske genom en lagändring och inte genom ett uttalande. Det är viktigt att klara och förutsägbara regler gäller för företagens verksamhet. Vi kan inte heller biträda lagförslaget om att kommuner och landstingskommuner ges möjlighet att vidta bojkottåtgärder mot Sydafrika. Förslaget strider mot de grundläggande bestämmelserna om den kommunala kompetensen som den finns angiven i kommunallagen. Enligt vår uppfattning bör kommuner och landsting inte bedriva utrikespolitik. Den uppgiften åvilar statsmakterna. Vad beträffar propositionens övriga förslag till skärpt Sydafrikapolitik så biträder vi dessa. Herr talman! Sydafrika kan vara västvärldens moraliska ödesfråga för de kommande generationerna. Det handlar om frihet eller förtryck, om en möjlighet till fredlig utveckling mot demokrati eller om en våldsam omvälvning, vars resultat mycket väl kan bli en ny typ av förtryck och förnedring. Sydafrika är ett samhälle som ser sig som en del av samma västvärld som vi tillhör. Det ställer hårda moraliska krav på alla västländer att med kraft reagera mot den sydafrikanska politiken. I ett längre perspektiv handlar det som nu sker i Sydafrika också om västvärldens vilja och förmåga att leva upp till sina egna ideal och värderingar. Sviks de i Sydafrika, förlorar de i kraft också i 17 världen i övrigt, och det får inte ske. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1, 3, 4 och 5 i utrikesutskottets betänkande.

Herr talman! Det är ganska precis ett år sedan vi hade en stor Sydafrikadebatt i den svenska riksdagen. Mycket har hänt sedan dess, och ur vår synpunkt, som i många år har pläderat för åtgärder mot apartheid i Sydafrika, är det som har hänt det senaste året någonting mycket positivt. De pessimister som har funnits här i Sverige och i den svenska riksdagen, de som har varit motståndare till svenska åtgärder mot apartheidregimen i Sydafrika, har fått fel. Det gäller naturligtvis framför allt moderata samlingspartiet, som hela tiden har motarbetat Sydafrikalagen och hela tiden har ställt upp för de svenska företagens intressen i Sydafrika och därmed också ställt upp till stöd för apartheidregimen. Nu har det ändå gått så långt att inte ens moderaterna törs kräva att Sydafrikalagen skall avskaffas, utan man tycker att det i rådande internationella läge, som man uttrycker det, eller någonting i den stilen, skulle vara fel signaler. Det är ju glädjande att man har kommit så långt. Men fortfarande pläderar moderaterna för mindre ingripande. De går emot stora delar av propositionen. De vill inte låta kommuner och landsting vidta bojkottåtgärder, osv. Jag tror att vi kommer att så småningom få se även på det området en förändring i den moderata synen. De har alltså kommit på skam de här uppfattningarna att man så att säga skulle kunna undvika att ta ställning, att man inte skulle kunna påverka situationen internationellt och stödja kampen i Sydafrika. Det är väl i det här sammanhanget viktigt att framhålla att även om det görs mycket internationellt och vi har gjort bra insatser från Sveriges sida, är det ändå kampen inne i Sydafrika, som förs av folket där, som är det viktigaste. Det är oerhört viktigt i det här läget att stödet fortsätter och ökar. Vi har från vårt parti naturligtvis sett propositionen om skärpning och förbättring av Sydafrikalagen som någonting mycket positivt. Vi tycker att den är bra. Den är ytterligare ett steg i rätt riktning. Vi stöder alla propositionens förslag, men vi vill också framföra vårt gamla krav på att det enda som verkligen kan vara meningsfyllt i längden är en fullständig bojkott mot Sydafrika. Där har vi precis motsatt uppfattning mot den som moderata samlingspartiet nyss har framfört. Jag vill, herr talman, i det sammanhanget yrka bifall till reservation 2. Man räknar med att svenska företag skall, som man säger, övervintra i väntan på ett nytt läge. Hur det skulle komma att se ut — om man tänker sig fullständig frihet för den svarta befolkningen eller något slags kompromiss — sägs inte riktigt klart, men meningen är att de svenska företagen skall finnas kvar och när den nya situationen inträder kunna verka och blomstra på nytt. Men hur kan vi vara så säkra på att svenska och andra internationella företag vill vara kvar i ett helt befriat Sydafrika? Vid andra koloniala befrielser har det visat sig att om de ekonomiska strukturerna ändras och vinsterna minskar — den nya statsledningen kanske kräver större andelar av den vinst som företagen tjänar ihop i deras land — har företagen ofta tagit sin Mats ur skolan. Det kanske är symptomatiskt att exempelvis bilfirmor som Renault nu trappar ned sin verksamhet i Sydafrika. Det kanske inte blir så stor efterfrågan på bilar i ett befriat Sydafrika. Det kanske finns viktigare saker som den nya staten vill satsa på. Jag tror inte att vi skall överdriva detta med övervintringen och förutsätta att det kommer att finnas lika stort intresse från privata företag, svenska och andra, att fortsätta att verka i ett Sydafrika där kanske möjligheterna att kapa åt sig höga profiter och göra oskäliga vinster inte alls kommer att vara vad de är i dagsläget. Detta bör vi hålla i minnet när vi talar om övervintringen. De svartas ledare i Sydafrika, företrädare för organisationerna ANC, UDF, SWAPO i Namibia och andra, har krävt att vi skall arbeta hårt för att alla utländska företags verksamheter i Sydafrika trappas ned. Det finns hur många exempel som helst på detta. Mot den bakgrunden är det som stod att läsa i Aftonbladet i söndags litet egendomligt. I en artikel om Sydafrika fanns det ett uttalande av utrikesminister Sten Andersson som jag gärna vill citera. Jag hoppas att utrikeshandelsminister Mats Hellström vill kommentera det litet senare. Uttalandet gäller den s.k. övervintringen, och utrikesministern säger följande: ”Jag har träffat representanter från både ANC och Swapo som är av annan uppfattning. Svenska företag i Sydafrika kan arbeta på annat sätt. De kan skapa frihet för svarta, söka kontakt med fackföreningsrörelsen och ta avstånd från apartheid.” Det är tvärtemot vad alla ledare för befrielserörelserna i Sydafrika har sagt under många år. Jag vet inte vilka ledare som Sten Andersson har träffat — det skulle vara intressant att få en deklaration härom från regeringens representant i den här debatten. Vilka ledare från ANC, SWAPO och andra organisationer har sagt något sådant? Jag känner inte till någon. Och ingen som arbetar med de här frågorna inom ISAK - Isolera Sydafrika-kommittén —- eller inom Afrikagrupperna i Sverige har någonsin träffat några ledare för ANC och SWAPO som har givit uttryck för den uppfattningen. De övriga förslagen i propositionen har vi ställt oss bakom. Vi har haft ett krav på att vi skulle vidga skärpningen av lagen till att också gälla import från Namibia. Efter vad som framkommit vid utskottsbehandlingen har vi släppt det kravet. Som sägs i betänkandet kommer regeringen att noga övervaka att import av sydafrikanska produkter inte går via Namibia, och vi har nöjt oss med det tills vidare. Det finns andra yrkanden i motioner med anledning av den här propositionen som jag tycker är bra. Folkpartiets förslag om stopp för dispenser tycker vi är alldeles utmärkt. Det finns anledning att fortsätta att ställa det kravet, om inte situationen i Sydafrika ganska snart förändras.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
Herr talman! Det är glädjande att notera att det är en stor samstämmighet i utrikesutskottet när vi i dag presenterar ett betänkande om skärpta regler i förbindelserna med Sydafrika. Jag skall undvika att gå i en mera hård polemik med Margaretha af Ugglas därför att jag noterar att även moderata samlingspartiet ställer upp i kampen mot apartheid. Vi har litet olika uppfattningar när det gäller tekniken, och jag skall ta upp den frågan till diskussion. I betänkandet liksom i propositionen beskrivs utvecklingen i Sydafrika. Jag har heller ingen anledning att upprepa den. Jag kan på den punkten instämma i mycket av det Margaretha af Ugglas sade. Kampen mot apartheid i Sydafrika är i dag en av mänsklighetens stora ödesfrågor. Det är angeläget för oss alla att på olika sätt engagera oss i den kampen. När vi i Sverige började att steg för steg skärpa våra regler när det gäller förbindelser med Sydafrika, var det många som sade att det inte kommer att leda till någonting. Ett litet land som Sverige kan inte spela någon roll i det sammanhanget. Men nu märker vi, inte minst under det senaste året, hur land efter land börjat följa efter. Det är ändå inte tillräckligt. Det är vår förhoppning att de åtgärder vi i Sverige vidtar också kan medverka till att ytterligare länder och internationella organisationer vill skärpa sin attityd. Det är naturligtvis endast om vi internationellt kan samverka — många länder, framför allt inom ramen för FN-beslut — som det blir möjligt att utifrån knäcka apartheidregimen i Sydafrika. Det här utskottsförslaget innebär bl.a. ett förbud mot import av jordbruksprodukter från Sydafrika. Här menar man från moderata samlingspartiets sida att vi inte skall införa förbud, utan att det är bättre att man i stället med hänsyn till att en stor del av jordbruksprodukterna produceras av fångar försöker med hjälp av ett intygssystem från fall till fall verifiera om det föreligger ett brott mot GATT:s regelsystem. Det är omöjligt, herr talman, att göra det. Jordbruksprodukterna kommer nämligen inte bara från en farm som man känner till och kan följa, utan produkterna samlas upp från olika farmer till stora förråd, varifrån de sedan köps av firmor ute i världen, t.ex. i Göteborg. Det är över huvud taget inte möjligt när det gäller konserver, vindruvor, etc. att verifiera varifrån de skilda lasterna kommer. Det skulle både för oss och för andra leda till ett helt orimligt system med kontroller och administrativa svårigheter. Därför avvisar vi det moderata förslaget på denna punkt och tillstyrker regeringsförslaget om allmänt förbud mot import. Det kan betyda, säger man från moderat sida, att vi kommer i konflikt med regelsystemet inom GATT och att vi ställs inför en prövning i GATT. Det finns särskilda regler för hur man kan prövas i GATT. Jag är inte rädd för att ställa upp i en sådan prövning. Om det skulle bli så att Sydafrika verkligen drar Sverige inför en panel som skall bedöma om våra handlingar stämmer eller inte, tror jag att vi skulle klara det. Men jag tror inte att man kommer att göra det. Vi fruktar som sagt inte en sådan prövning. Enligt utskottsmajoritetens uppfattning överensstämmer de åtgärder vi föreslår med de regler som finns inom GATT. Vi har sagt — och jag vill gärna understryka det — att vi skulle välkomna om regeringen ville ta initiativ till ett samtal inom GATT om hur FN-rekommendationer kan anpassas till GATT:s regelsystem och i vilken utsträckning sanktioner kommer att vara möjliga utan att man ändrar reglerna inom GATT. Vi har sålunda avvisat ett förslag från folkpartiet att ändra GATT:s regler. Vi menar att det går att tillämpa dem, men vi tycker att det är angeläget att man tar upp ett samtal inom GATT om hur reglerna skall kunna tillämpas och relateras till rekommendationerna i FN:s säkerhetsråd. Det har höjts röster om total bojkott beträffande relationer och allt — Prot. 1985/86:53 ekonomiskt samarbete med Sydafrika. Jag är övertygad om att det finns en — 17 december 1985 rörelse i landet, inte minst bland unga människor, som ökar i styrka. Vi har därför funderat mycket på den saken. Ett totalt avbrytande av alla ekonomiska förbindelser med Sydafrika skulle kunna leda till på vissa områden mycket allvarliga konsekvenser för randstaterna. Det är uppenbarligen på det sättet att allt svenskt bistånd till Zimbabwe, Zambia och Botswana tämligen omedelbart skulle behöva avbrytas om vi inledde en totalbojkott av alla relationer med Sydafrika. Beklagligtvis gör inbördeskriget i Mogambique att hamnarna där inte kan användas, utan man måste använda sig av sydafrikanska hamnar för import av det bistånd som skickas. Det är vidare så att en del produkter som måste importeras till exempelvis Zimbabwe bara kan komma från Sydafrika. De internationella firmor som levererar har förråd och lager i Sydafrika och tar varorna därifrån. Jag ber att få avråda från en total ekonomisk bojkott med hänsyn till den allvarliga situation som råder i randstaterna och den stora vikt vi fäster vid att fortsätta och t.o.m. utöka det svenska biståndet till de fattiga länder som är grannar till den sydafrikanska republiken. Kommuner och landsting skall inte föra utrikespolitik, säger Margaretha af Ugglas. Jag delar den uppfattningen. Nu är det emellertid inte så att kommuner och landsting har hittat på att ge sig själva möjligheter att blockera inköp av varor från Sydafrika. Det är ju i riksdagen, i det här rummet, som regelsystemet antas. Det är riksdagen och regeringen som bestämmer om landets utrikespolitik. Vad som händer nu är att kommunerna ges en möjlighet att följa den utrikespolitik som regering och riksdag beslutat. Det här är en lagstiftning på försök under ett år, och vi får se hur den kommer att verka. Den regel som nu föreslås är icke i strid med kommunallagen, den punkten har vi noga undersökt. Så vill jag, herr talman, bara rent allmänt säga att vi kan komma i ett läge då ytterligare skärpningar av relationerna till Sydafrika kan behöva komma till stånd. Det är angeläget för oss att inom Förenta nationerna och i alla andra internationella fora göra vårt yttersta för att medverka till andra förhållanden i Sydafrika. Det är för hela mänskligheten av avgörande betydelse att människor i södra Afrika oavsett hudfärg kan få leva ett liv i mänsklig värdighet.
Herr talman! Jag tycker ändå att det är en något pessimistisk syn som Stig Alemyr framför när det gäller total bojkott. Det är klart att det innebär stora problem, det kan ingen förneka. Det skulle säkert vara mycket svårt att genomföra den, och den skulle kanske också få svåra verkningar. Men det avgörande är faktiskt vad ANC och andra i Sydafrika liksom randstaterna och dessas ledningar anser. Den logiska frågan till Stig Alemyr är: Har vi några indikationer på att ledningen it.ex. Zimbabwe eller i andra randstater ställer upp för resonemanget, att de är emot en total bojkott av Sydafrika på grund av förutsedda egna svårigheter? Det skulle vara intressant att få höra.
Herr talman! Vi har naturligtvis inte haft några diskussioner om just den frågan, men jag har i SIDA:s styrelse så sent som i går tagit upp problemet, och tjänstemännen där meddelar att de inte kan fullfölja biståndet till randstaterna om vi skulle stänga till tvärt till Sydafrika. Vissa saker måste komma igenom, och det finns inga andra hamnar. Om vi skulle införa en blockad skulle vi behöva ha ett undantag som säger: ”dock icke när det gäller bistånd till vissa länder”. Sådana regler kan man inte ha. Jag vill sålunda rekommendera Oswald Söderqvist att tänka mycket noga och medverka till att den svenska opinion som kräver ytterligare skärpta åtgärder får klart för sig vilka konsekvenser sådana kan få för de fattiga länder som vi är så angelägna om att stödja.
Herr talman! Jag håller naturligtvis helt och hållet med om att vi måste ta hänsyn till detta. Men det intressanta är ju att först få veta vad de berörda själva tycker, innan vi går ut och säger att det får dessa konsekvenser. Til syvende og sidst är det ju dem det gäller, och de måste själva få avgöra om de anser det ena eller andra förfaringssättet vara riktigt.

Herr talman! Sverige har haft och fortsätter att ha en ledande roll i kampen mot apartheid. Orsakerna till att vi har kunnat föra en konsekvent politik i Sydafrikafrågan är att vi haft stöd av en bred svensk folkmajoritet i ett oreserverat avståndstagande mot rasåtskillnad och rasförtryck. Det som gör Sydafrika unikt är just förhållandet att detta land som det enda i världen har lagt rasåtskillnad och rasdiskriminering till grund för sin författning och för hela sin lagstiftning. Vi är fullt medvetna om att det förekommer förtryck av människor på många håll i världen och att rasdiskriminering inte alls är något som är förbehållet Sydafrika. Men i inget annat land har just rasdiskriminering lagts till grund för författningen. Det är detta som för oss motiverar de särskilda åtgärder som vi anser att Sverige bör vidta mot apartheidsystemet. I Sveriges strävanden att skapa opinion mot apartheid har det också varit ett stort värde att vi i den här kammaren haft en bred enighet. Moderaterna har skilt ut sig. Det gör de i dag också. Vi noterar detta, och vi beklagar det. Men vi noterar också — inte utan viss tillfredsställelse — att moderaterna successivt kommer efter. Nu har de i varje fall kommit så långt, herr talman, att de inte längre vill avskaffa den lag som de gick emot när den antogs av riksdagen. Moderaterna anser att detta vore att nu ge fel signaler. Ja, det vore det i hög grad. Men jag tycker att de reservationer som moderaterna röstar för i dag är ett uttryck för samma vilja att ge fel signaler till världen. Den proposition som regeringen lagt fram ställer vi i folkpartiet upp på. Vi tycker att det är riktigt att göra de begränsningar som regeringen har föreslagit när det gäller handeln med jordbruksprodukter. Vi tycker också att kommunerna i sina inköp skall ha frihet att inte ta det lägsta budet, om det gäller varor som har sitt ursprung i Sydafrika. Detta är vi beredda att stödja. Vi tycker kanske inte att förslagen är så långtgående, inte så oerhört revolutionerande. Men vi invänder inte mot dem. Vi tycker emellertid att utskottsbehandlingen av propositionen har lett till väsentliga förbättringar. Dessa framkommer i det betänkande som nu ligger på riksdagens bord. Jag tänker då i första hand på att utskottet uttalar att det inte skall ges dispenser från investeringsförbudet i Sydafrikalagen, i varje fall inte under den tid som undantagstillstånd föreligger i någon del av Sydafrika. Utskottet säger också mycket klart, att det inte skall medges några särskilda åtaganden enligt Sydafrikalagens 8 § så länge undantagstillstånd råder i någon del av Sydafrika. Detta tycker vi är centrala förbättringar i det förslag som har lagts fram. Vi uppskattar också att utskottet så klart har tagit hänsyn till våra förslag att försöka få till stånd åtgärder inom GATT. I det som är utskottets skrivning står att utskottet ”skulle välkomna ett initiativ av regeringen för att få till stånd en principiell diskussion inom GATT och FN om vilka möjligheter avtalet erbjuder medlemsländerna att vidta åtgärder mot Sydafrika med stöd av de beslut eller rekommendationer säkerhetsrådet har fattat eller kommer att fatta”. Skall Sverige kunna ge ett verksamt bidrag till ansträngningarna att komma till rätta med apartheidpolitiken i Sydafrika krävs det väsentligt kraftfullare åtgärder än dem som vi hittills vidtagit på det nationella planet. Att handeln måste komma in i bilden är uppenbart. Förutsättningen för att detta skall kunna ske utan beslut om bindande sanktioner från säkerhetsrådet är att det finns en överenskommelse inom GATT om hur man skall tolka de rekommendationer som säkerhetsrådet har gett när det gäller handel med Sydafrika. Säkerhetsrådets rekommendationer öppnar en dörr på glänt för restriktioner på handelssidan. Herr talman!

Situationen har faktiskt förändrats sedan vi här i kammaren 1979 antog den första Sydafrikalagen med förbud mot nyinvesteringar i Sydafrika. Det som har inträffat är att det i dag, inte bara i Sverige utan också runtom i världen, finns en växande och klar opinion som är beredd att gå mycket långt för att åstadkomma den förändring i Sydafrika som vi önskar. Det är därför inte längre i första hand en fråga om att vi från svensk sida skall ta ytterligare några små steg för att markera vår ovilja mot Sydafrika. Vad som är väsentligt och som folkpartiet begär är att man nu från hela det svenska samhällets sida gör allt som står i dess makt för att åstadkomma just internationellt samordnade och villkorade sanktioner mot Sydafrika. Syftet skall inte längre främst vara att demonstrera mot Sydafrika, utan att få bort apartheid och få bort det nu! Jag har här nämnt de avgörande frågorna. Jag menar att regeringen på dessa områden bör skärpa sig, och det väsentligt. Marschera åtskilt, slåss tillsammans. Alltför länge har de av världens nationer som protesterat mot Sydafrikas apartheidpolitik marscherat åtskil da och saknat förmåga att slåss tillsammans. Vi tycker att man nu skall sätta in alla krafter på att få till stånd en gemensam attack. Vad vi i dag vill se är ett gemensamt fältslag mot apartheid. För att åstadkomma detta krävs samord ning av världens industriländer. Det fordras samordnade insatser för att öka pressen och skärpa hotet mot Sydafrika på ett sätt som, tillsammans med den kamp som förs inom Sydafrika, skall kunna få den sydafrikanska regimen att verkligen känna att den måste överge apartheidsystemet, avskaffa apartheid. Detta åstadkommer vi inte med förslagen i propositionen. Jag skulle därför vilja fråga Mats Hellström, som sitter här i salen: Delar regeringen i alla avseenden de åsikter som utskottet har framfört i sina skrivningar? : Jag vill dessutom ställa följande frågor till Mats Hellström: 1. Avser regeringen att inte ge några dispenser under tiden som det råder undantagstillstånd i någon del av Sydafrika? 2. Avser regeringen att inte tillämpa 8 § i Sydafrikalagen så länge undantagstillstånd råder i någon del av Sydafrika? 3. Är regeringen beredd att ta upp diskussioner i FN och GATT på det sätt som utskottet här föreskriver? 4. Ärregeringen beredd att ta initiativ för att söka samla den internationella opinionen i kampen mot Sydafrika för att få till stånd det som utskottet anser vara det som kan ge effekt, nämligen samordnade och villkorade sanktioner mot Sydafrika? Detta är den allra viktigaste frågan, och vi väntar nu på ett svar från statsrådet Hellström. Jag vill här gärna erinra om det uttalande som kyrkorna nyligen har gjort. I den s.k. Harare-deklarationen står det: ”Vi bejakar att sanningens ögonblick nu är inne, både för Sydafrika och för världssamhället.” ”Vi vädjar till det internationella samhället att tillgripa omedelbara och heltäckande sanktioner mot Sydafrika.” Jag tolkar detta uttalande så, att det inte är sanktionerna som sådana som är eftersträvansvärda, utan att vad kyrkorna önskar är att få bort apartheid. Vi skall kräva av Sydafrika att bryta apartheidpolitiken. Och när vi hotar med sanktioner måste vi också vidta dem, om inte Sydafrika uppfyller de villkor som vi har satt upp. Det vi önskar är inte sanktioner, utan att vi får bort apartheid. Men för att åstadkomma detta krävs det bl.a. den samordning och den vilja till internationellt hophållna åtgärder som folkpartiet krävt och som utskottet nu ställt sig bakom. Det vore intressant att höra vad herr Hellström har att säga oss om detta här i dag.
Herr talman! Efter Hadar Cars inlägg tycker jag att det är på sin plats att något förklara de moderata ställningstagandena. Vi har faktiskt inte ändrat vår uppfattning om att marknadsekonomi och företagsamhet är positiva krafter i den nödvändiga förändringsprocessen i det sydafrikanska samhället. Däri inkluderas också de svenska företag som är verksamma i Sydafrika. Jag kan nämna för kammaren att 300 amerikanska företag har gått samman och krävt undantagstillståndets upphävande. Jag tror att marknadsekonomin i dag är en mycket dynamisk kraft för att få en Vad vi har sagt är, precis som herr Cars refererade, att vi i dag inte vill 17 december 1985 kräva någon förändring i den svenska lagstiftningen. Det skulle enligt vår mening vara att ge fel signaler mot bakgrund av det faktum att undantagstillståndet fortgår. Det är utomordentligt viktigt att folkpartiets inställning i den här frågan klargörs. Vill folkpartiet att de svenska företagen omedelbart skall lämna Sydafrika? I så fall tycker jag att folkpartiet skall tala om det här i kammaren. Ett klargörande från folkpartiet vore mycket intressant såväl för de berörda företagen och deras anställda som för t.ex. det svenska Metall, som ju faktiskt stöder dessa företags verksamhet i Sydafrika. Det är också, herr talman, beklagligt och oroande att folkpartiet så litet värdesätter det internationella regelsystemet. För att få föra sin kamp mot apartheid är folkpartiet berett att äventyra både GATT-avtalet och det system enligt vilket FN skall besluta om sanktioner, där bl.a. Sverige är mycket verksamt för att få till stånd internationella sådana. Hadar Cars önskade ett stort fältslag mot Sydafrika. Det tror jag inte att han menade.
Herr talman! Hadar Cars frågade Mats Hellström hur regeringen kommer att förfara på grundval av utskottets uttalande om dispenserna. Men Hadar Cars läste inte upp vad utskottet sagt i en parentes i betänkandets skrivning på den här punkten, som väl därför också borde skrivas in i kammarens protokoll. Där står det: ”——-—- utom i undantagsfall då t.ex. uppenbara sociala eller humanitära motiv föreligger ——--". Det betyder att det inte är fråga om något totalstopp för alla investeringar i Sydafrika. Det kan jut.ex. tänkas att en maskin blir obrukbar på grund av att en skruv går sönder, och om den maskinen inte får repareras kan det leda till att hundra arbetare blir arbetslösa med allvarliga sociala följder. I ett sådant läge har regeringen enligt utskottsbetänkandet rätt att bevilja dispens. Det finns således anledning att erinra om att det inte handlar om något totalstopp, vilket man kunde tro när man lyssnade till Hadar Cars inlägg.